Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Det är en ohygglig situation i Rumänien för närvarande, och vi har alltför dålig insikt i vad som är för handen. Det är riktigt som utrikesministern säger i sitt svar att det är en katastrof som drabbar inte bara minoriteterna utan också i hög grad alla rumäner.

Av 13 000 byar skall 7 000 rivas bort, sekelgamla kyrkogårdar och kyrkor förstöras och jämnas med marken för att påskynda homogeniseringsprocessen och tvångsförflytta människor till kollektiva områden. Som det har sagts tidigare fråntas dessa människor möjligheten att förbättra sin situation när det gäller att överleva rent materiellt. Ett av de goda tingen för dem under senare år har varit att de åtminstone kunnat skaffa sig litet extra mat genom att de haft tillgång till en bit jord, även om det är helt riktigt som utrikesministern säger att själva kollektiviseringsprocessen i sin helhet har genomförts för länge sedan. I de små byarna har man ändå haft möjlighet att skrapa ihop litet utöver de ransoner som man tilldelats av regeringen. Det här är en mycket stor tragedi som vi måste hjälpas åt att rikta världens ögon på. Det är många som vittnar om vad som händer, men jag vill upprepa att det är alldeles för få som uppmärksammar förhållandena i Rumänien. För inte så länge sedan utkom Amnesty International med en skrift som handlar om övergrepp mot människor i Rumänien. Där påtalas hur minoritetsföreträdare på olika sätt förföljs, hur de som utger böcker inte får möjlighet att fortsätta utan sätts i fängelse eller utvisas. Det är bara några exempel på de stora övergrepp som förekommer. Utrikesministern gav här ett utförligt svar, och det har av olika anledningar dröjt länge innan vi kunde träffas här för att diskutera förhållandena i Rumänien. Jag skulle då vilja fråga om det har hänt någonting på några områden och vad man kan vänta sig. Vad har t.ex. hänt på ESK:s uppföljningsmöte i Wien? Har man där kunnat få något positivt svar från den rumänska regeringens sida? Utrikesministern säger i svaret att vi har betonat ”att det är av stor vikt att man med förståelse och generositet vårdar sig om dessa grupper”, dvs. minoriteterna. Men vad som i själva verket pågår är, som jag nyss beskrivit, övergrepp. Det finns inte ett uns av förståelse, inte ett uns av omvårdnad om minoriteterna. Vad har man i det sammanhanget fått för svar? Det gäller också UNESCO. Har det hänt någonting i UNESCO i det här avseendet? Jag skulle också vilja fråga: Finns det någon form för ett nordiskt samarbete här, finns det någon möjlighet att göra en gemensam aktion från nordisk sida? Det kan också finnas andra länder än de nordiska som är intresserade av att göra någonting för att på bred front hävda dessa minoriteters rätt i Rumänien.

Vad finns det för ytterligare möjligheter att få ett slut på den situation som rumänerna upplever som så fruktansvärd? Just i dag råkade jag på vägen hit träffa en utvandrad ungrare som kunde berätta att de ungrare som bor i Rumänien när de fått ett barn tilldelas 50 rumänska namn och att de måste ge sitt barn ett av dessa namn. Ett ungerskt namn får inte förekomma. — Så ser verkligheten ut!

Herr talman! Jag skall också tacka utrikesministern för ett innehållsrikt svar. Det är tråkigt att det kommer så sent, men frågan har ju också berörts av Ingvar Carlsson, och utrikesministerns svar här får väl ses som en bekräftelse på vad statsministern sade redan för en god tid sedan. Det är glädjande att det råder enighet om fördömandet av detta exempellösa kulturmord, som ju är riktat mot hela bondekulturen i Rumänien, mot alla minoriteter i landet och ytterst mot rumänerna oavsett deras etniska tillhörighet. Man kan spekulera om orsakerna till att Rumäniens regering och styrande kommunistparti nu på detta sätt vill utplåna tusentals byar och en hel kulturform. Svaret står antagligen att finna i totalitära regimers natur. Inga självständiga organisationer eller självständiga livsformer kan tolereras — de utgör alltid ett potentiellt hot. Utrikesministern säger i svaret att det inte är fråga om en kollektivisering. Det bör kanske ändå tilläggas att Rumäniens bönder inte fullt ut är kollektiviserade, och det kan möjligen spela in. Såvitt jag förstår finns ungefär 15 26 av jorden alltjämt kvar i privat ägo, mestadels just i Transsylvanien där de här åtgärderna nu i första hand sätts in. Det föreligger nog ett samband med att det här finns en självständig, oberoende livsform kvar, som så att säga kan bära upp ett annat sätt att tänka än det patenterat kommunistiska, visionen om ett annat samhälle. Varje sådan livsform är i varje kommunistisk och annan totalitär diktatur ett hot mot regimen. Det här är inte någonting som bara gäller bondekulturen. Titta t.ex. på Bukarests centrum, där man mer eller mindre har utplånat motsvarigheten till Gamla stan i Stockholm och byggt upp otroliga, smaklösa skrytpalats till regimens ära. Vad det handlar om är att man vill utplåna landets förflutna ur folkets minne, och det finns också andra åtgärder som passar in i den bilden. Den utomlands mest uppmärksammade är kanske det egendomliga men från regimens synpunkt fullt logiska förbudet för privatpersoner att äga skrivmaskiner. Så går det till i Rumänien, och det finns tydliga samband mellan de här olika åtgärderna, hur absurda de än verkar i ett land som Sverige. Denna regim har alltför länge fått åka på fribiljett inför världsopinionen. Det har funnits en myt om att den friare utrikespolitiken också har inneburit en mer tolerant inrikespolitik. Verkligheten är väl snarare den motsatta: Den relativa självständigheten utåt har varit möjlig bara på grund av likriktningen inåt. Jag tycker mig ibland också märka attityden att Rumänien — med nepotismen, korruptionen och familjediktaturen — är ett slags operettrepublik som man inte riktigt kan ta på allvar. Men för dem som lever i Rumänien, isynnerhet minoriteterna naturligtvis men också alla andra, är livet allt annat än operettartat. Vi har här bara det hittills värsta exemplet på detta. Frågan är då vad man kan göra för att påverka ett sådant land. Rumänien isolerar sig ekonomiskt, så några andra än mycket marginella möjligheter att använda ekonomiska påtryckningar finns inte. De närmaste grannländerna kan inte förväntas agera, inte ens om de som i fallet Ungern kanske skulle Prot. 1988/89:29 vilja. Vad man kan göra är att försöka mobilisera världsopinionerna. Olika 22 november 1988 europeiska regeringar har också uttalat sig mycket tydligt, och det är bra att Sverige medverkar i det arbetet. Jag vill avslutningsvis ansluta mig till de frågor som Karin Söder ställde. Vilka reaktioner har vi fått på de framstötar som gjorts från svenskt håll? Vilka ytterligare initiativ är möjliga att ta? Det är ganska bråttom!

Herr talman! Jag tror att det är på det viset att situationen i Rumänien i dag röner uppmärksamhet runt om i världen. Det håller på att hända någonting i form av växande opinion. Både nationer, organisationer och enskilda människor engagerar sig i utvecklingen i Rumänien på ett sätt som icke har varit fallet tidigare. De demonstrationer som nu äger rum på flera håll i världen till förmån för rumänerna och ungrarna måste också komma till uttryck i handling i de internationella organen. Utrikesministern nämnde UNESCO. Jag tror att UNESCO är ett utmärkt forum och bör ta initiativ. Men det är en naturlig sak att frågan tas upp också i FN. Jag tror att det finns anledning att förvänta sig att det kommer anmälningar till MR-kommissionen i Genéve individuella framstötar och framstötar från organisationer. Därför tror jag att det finns goda möjligheter för Sverige att i samverkan med andra nationer få till stånd en markering, en aktion, som verkligen kan påverka de styrande i Rumänien. Det är min förhoppning, och jag tror inte att vi behöver vara så uppgivna. Som jag ser det finns det möjligheter.
Herr talman! När det gäller att bevaka de mänskliga rättigheterna utgår jag ifrån att vi är ense om att vi inte vill ge uttryck för någon uppgivenhet. Vi får inte göra detta utan måste snarare ge uttryck för ihärdighet. Det enda som hjälper i längden är ju att ihärdigt påtala när mänskliga rättigheter kränks som här sker. Det rör sig ju om ungefär 2 miljoner ungrare och 850 000 människor tillhörande andra minoritetsgrupper. Det är en alldeles riktig beskrivning när det sägs att minoritetsgrupper kränks på många håll i världen, och det är viktigt att vi påtalar även dessa kränkningar. Men i detta fall handlar det också om en europeisk angelägenhet. Det gäller att på olika sätt försöka att samla så många nationers och regeringars intressen för dessa frågor som möjligt, naturligtvis i FN och också i UNESCO och ESK, så att man förhoppningsvis kan besinna situationens allvar och stoppa det som pågår. Detta kunde då — om vi nu vågar ha visioner, och det måste vi väl ha — medföra att de mänskliga rättigheterna inte kommer att kränkas i lika hög grad i fortsättningen, utan att man lär sig att en världsopinion ändåck kan påverka utvecklingen i ett land som är inne på en helt felaktig väg. Jag tycker - som Margaretha af Ugglas sade, och även härom torde det råda enighet — att Rumänien har utnyttjat något slags självständighetsvåg, som vi har tyckt vara bra. Men detta har gjort att man också i viss mån har underlåtit att i tid påtala de grymheter som äger rum. Nu gäller det att verkligen lyfta upp dem till ytan i de olika fora. Jag vill till sist fråga: Hur många länder kan man räkna med ställer sig bakom mycket bestämda och kraftfulla uttalanden i ESK, i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och i UNESCO?
Herr talman! Det är mycket viktigt att vi inte på grund av mängden av olika övergrepp mot mänskliga rättigheter i olika delar av världen resignerar och avstår från att påtala dem, eller att vi avstår eller resignerar, därför att det är fråga om övergrepp i länder som ligger mycket nära, så att vi av någon anledning inte ser övergreppen. Ibland har man en känsla av att det ganska lätt blir så i svensk debatt. Här har det talats om UNESCO, nordiska initiativ, FN-rapportör, ESK-processen m.m. Varenda möjlighet måste ju prövas och prövas om och om igen i olika kombinationer och med olika länder. Det avgörande är att man inte stannar vid engångsmarkeringar. Här rör det sig i alla fall om någonting som åtminstone i ett europeiskt perspektiv är exempellöst under efterkrigstiden och som måste brännmärkas gång på gång ända tills vi förhoppningsvis uppnår ett resultat.

Herr talman! Men det går ju också, utrikesministern, en våg av demokratisering över världen. Vi har fått många nya demokratier i Latinamerika, och vi är på väg att få en del nya demokratier i Sydostasien. Över huvud taget finns det en känsla för de demokratiska värdena, en känsla som jag tycker snarast har växt under senare år. Detta borde göra det möjligt att finna nya partner, nya nationer, nyvordna demokratier efter en kanske förfärlig militärdiktatur, partner som kanske tycker att det är intressant att diskutera frågan om de mänskliga frioch rättigheterna. Man borde kunna bilda nya koalitioner i kampen för de mänskliga frioch rättigheterna. Här finns det väl en möjlighet för Sverige i Geneve.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig vad jag vill göra åt de långa handläggningstiderna vid domstol i mål om mögelskador på bostadshus, för att den enskilde inte skall behöva komma i ett prekärt ekonomiskt läge. De problem som är förknippade med fukt och mögel i bostadshus har länge varit iblickpunkten för statsmakterna. Under senare år har det vidtagits olika åtgärder för att stärka konsumenternas ställning vid förvärv av småhus. När det gäller nyproduktion av småhus finns sedan en tid tillbaka ett konsumentskydd inom ramen för den statliga bostadslångivningen. Som Siw Persson känner till inrättades för ett par år sedan den s.k. småhusskadenämnden och den statliga fonden för avhjälpande av fuktoch mögelskador. Både nämnden och fondens styrelse lämnar småhusägare stöd till åtgärder som skall få skadade hus att fungera tillfredsställande som bostäder. De lagregler som gäller för fel vid småhusentreprenader och småhusköp har setts över av 1983 års småhusköpsutredning. Översynen kommer förhoppningsvis att resultera i klarare regler, vilket på sikt kan komma att minska antalet tvister. De åtgärder som har vidtagits medför att det i många fall, där man förr var hänvisad till en domstolsprocess, nu går att få rättelse på enklare sätt. Jag tror därför att just de problem som Siw Persson påtalar till stor del redan är avhjälpta. I vissa fall kan det dock naturligtvis bli nödvändigt att väcka talan vid domstol. Jag håller med Siw Persson om att det i de fallen är viktigt att handläggningstiderna är så korta som möjligt. Samtidigt måste man hålla i minnet att mögelskademålen ofta kan vara tekniskt och juridiskt komplicerade. Inte sällan måste man t.ex. inhämta sakkunnigbevisning. Det är därför inte så konstigt att dessa mål kan ta längre tid att handlägga än många andra mål. Till detta kommer att målen kan få stå tillbaka för särskilt brådskande mål — exempelvis vårdnadsmål och vissa brottmål. Vad jag nu sagt innebär inte att det inte går att förbättra förhållandena för den som blir tvungen att vända sig till domstol. Som jag ser det är det emellertid endast i begränsad utsträckning meningsfullt och möjligt att göra något åt handläggningstiderna i domstolarna genom att tillföra ytterligare resurser. Däremot finns det anledning att försäkra sig om att de bestämmelser som reglerar förfarandet är ändamålsenliga. En översyn av dessa bestämmelser har nyligen resulterat i ett reformerat tingsrättsförfarande. De nya reglerna, som trädde i kraft den 1 januari 1988, går bl.a. ut på att göra förfarandet smidigare. Dessutom har tingsrätterna fått ökade möjligheter att komma till rätta med parter som förhalar rättegången. Genom de modernare reglerna har det skapats förutsättningar för en snabbare handläggning i tingsrätterna av bl.a. de mål som Siw Persson tar upp. Inom justitiedepartementet pågår nu arbete med att reformera hovrättsprocessen på motsvarande sätt. Vid sidan av det som jag nu har tagit upp finns annat som kan ha betydelse för handläggningstiderna. Det kan gälla domstolarnas organisation, arbetsmetoder, utrustning etc. Domstolsverket har nyligen påbörjat ett projekt som man kallar Kortare väntetider. Avsikten med projektet är att man med olika åtgärder skall kunna korta ned väntetiderna i bl.a. tvistemål vid tingsrätterna. Det är min förhoppning att man inom projektets ram skall finna vägar att ytterligare minska handläggningstiderna vid domstolarna. Mitt svar till Siw Persson är sammanfattningsvis att man både inom regeringskansliet och inom domstolsverket målmedvetet arbetar och har arbetat för att de som drabbas av fuktoch mögelskador skall kunna få frågan om ersättning avgjord så snabbt och enkelt som möjligt.

Herr talman! Jag måste dess värre säga att jag inte känner igen den bild som målas upp här av situationen när det gäller mögelhusen. Det är riktigt att det finns en hel del mål som rör mögelskador i domstolarna för närvarande. Det är säkerligen också sant att en hel del av dem är ganska gamla vid det här laget. Åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med detta problem är av senare datum. Det är säkerligen en förklaring till att det fortfarande finns en hel del mål i domstolarna. Jag hävdar dock med bestämdhet att man genom de åtgärder som har vidtagits i form av inrättandet av garantisystemet, småhusskadenämnden och fonden för avhjälpande av fuktoch mögelskador har en möjlighet att i dag och i framtiden komma till rätta med problemet med mögelskadade hus. Det är inte längre nödvändigt att vända sig till domstol för att t.ex. utreda ansvarsfrågan. Fondens bedömning av om bidrag skall utgå och åtgärder vidtas för att bygga om och renovera hus som är fuktoch mögelskadade är inte beroende av huruvida någon skall ställas till ansvar eller inte. Att man kunnat ta bort ansvarsfrågan är en av de viktiga effekterna av införandet av småhusskadenämnden, inte minst på grund av att det kanske inte finns någon att ställa till ansvar rättsligt sett på grund av preskription eller bevissvårighe ter. Den enskilde, som har drabbats av dessa svåra problem, skall inte vara hänvisad till att hitta en syndabock som skall stå för kostnaderna. Därför finns nu småhusskadenämnden och fonden för avhjälpande av fuktoch mögelskador för att kunna åtgärda dessa fel helt oberoende av ansvarsfrågan. Frågan om skadestånd hänger ihop med ansvarsfrågan. Jag vill där bara markera att skadeståndslagen inte är tillämplig i kontraktsförhållanden som det ju är fråga om när man talar om ansvar. Då det gäller frågan om tekniker i domstolarna vill jag lämna den informationen att rättegångsutredningen har föreslagit att experter skall kunna delta i alla sorters mål såväl i tingsrätt som i hovrätt. Förslaget övervägs nu i departementet. Jag vill i anslutning till det ändå kommentera frågan och säga att det i denna typ av mål inte i första hand handlar om det slags teknisk expertis som kan ingå i en domstol. Den tunga frågan är teknikers inblandning i hanteringen när det gäller besiktning och bedömning av de enskilda objekten. Därvidlag är inte en tekniker i själva domstolen till stor hjälp, utan teknikern kan hjälpa de rättsligt bildade att göra tekniska bedömningar i själva tvisten. Men när det gäller bedömningen av objektet och vilka tekniska åtgärder som skall vidtas för att få bort fuktoch mögelproblemen måste en tekniker så att säga ute i verkligheten besiktiga och göra bedömningar. Det är onekligen ett stort problem för dem som i dag har pågående processer i domstolarna att få tillgång till teknisk expertis som kan dessa frågor och kan få fram utlåtanden som duger som bevismaterial i rättegångarna. Även här vill jag poängtera att den ordning som införts via småhusskadenämnden och fonden för avhjälpande av fuktoch mögelskador innebär att den drabbade parten har tillgång till den bästa tekniska expertis som finns i landet för bedömning av det egna huset och för att få förslag till åtgärder. När det gäller frågan om hur fonden och nämnden fungerar i dag vill jag hänvisa till att bostadsministern kommer att besvara ytterligare en interpellation i samma ämne den 5 december. Jag utgår ifrån att de frågor som rör nämndens och fondens arbete kommer att kunna besvaras närmare då. Låt mig säga så mycket som att jag har informerat mig om att situationen i nämnden resp. fonden är sådan att det inte föreligger någon balans i den meningen att det finns väntetider. Anledningen till att det fortfarande finns många öppna ärenden även bland dem som kom in det första året, 1986, är att de väntar på ett avgörande. 171 av de ärenden som kom in 1986 ligger fortfarande öppna. De är fortfarande under utredning. Även för fonden för avhjälpande av fuktoch mögelskador och småhusskadenämnden, vilka har tillgång till den bästa tekniska expertis, är dessa ärenden ofta ganska komplicerade. Det måste till besiktning och en viss skriftväxling innan man är framme vid beslut. Men det finns ingen anledning att oroa sig för att fonden och nämnden inte skall kunna hantera flertalet ärenden som rör hus vilka drabbats av fuktoch mögelskador. När det gäller kostnaderna har jag indirekt besvarat den frågan. Genom det system som nu erbjuds de drabbade personerna har man också löst frågan om rättegångskostnader. Förfarandet i nämnden och fonden är inte förenat med kostnader till skillnad från domstolsförfarandet. Det var givetvis en viktig aspekt när detta system byggdes upp.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

När det gäller frågan om vilken ersättning man skall få av fonden och nämnden vill jag hänvisa till det svar som jag utgår från kommer att lämnas den 5 december av bostadsministern. Enligt den lagstiftning vi har på fastighetsrättens område finns givetvis regler för ett ansvar för dem som bygger och säljer hus. Det är inte så att det skulle vara några skillnader i ansvar när det gäller fast resp. lös egendom. Vi har något olika lagstiftning, men den är inte till nackdel för den fasta egendomen. Problemet är att mögelskador ofta dyker upp efter det att ansvarstiden för den som byggt eller sålt ett hus har gått ut. Det handlar om preskriptionstid. Detta är det ena problemet. Det andra problemet består i att man för att anses vara ansvarig för något skall ha vållat det. Men om = Prot. 1988/89:29 orsaken till ett problem inte är av det slaget att man kan anse att skadan 22 november 1988 Vv n, kan man inte heller utkräva ett ansvar. ä VAA ameo Meddelande om inter

På begäran av miljöpartiet har jag efter samråd med kommunikationsministern och de av partigrupperna utsedda ledamöterna av talmanskonferensen beslutat att anordna denna särskilda debatt om trafikpolitiken och dess konsekvenser för miljön.

Herr talman! Vi i miljöpartiet de gröna anser att regeringens och riksdagens nuvarande trafikpolitik är en mycket allvarlig miljöfara. Vi anser att de trafikpolitiska beslut som fattades här i riksdagen så sent som i våras vittnar om att de som då var landets riksdagsmän och kvinnor inte tog problem som försurning av sjöar och mark, luftföroreningsskador på skog och växtlighet eller de tilltagande algblomningarna i kusthaven på tillräckligt allvar. De förutsättningar och antaganden som då gällde för t.ex. avgasreningens effekter, trafikslagens utveckling och trafikens effekter på miljön har under sommaren och hösten visats vara i hög grad felaktiga. Därför har miljöpartiet de gröna krävt denna extradebatt om trafik och miljö. Under den nyss gångna sommaren och hösten har vi alla tvingats uppleva hur denna miljöförstöring uppnått nya, alltmer katastrofala höjder. Det har nu gått så långt att forskare börjat tala om en förlorad Östersjön, en miljöförstöring som har gått så långt att det inte längre finns någon återvändo. Bilavgasernas innehåll av kväveoxider står för en stor del, kanske mer än hälften, av gödslingseffekten i våra kusthav och Östersjön. Det är bilismens, och numera också flygets, uppblåsta expansion som förstör såväl fiskenäringen som oersättliga naturvärden. Bilismen står, totalt sett, för närmare 70 90 av kväveoxidutsläppen. Det är dessa kväveoxider som gödslar våra hav. Men de gödslar inte bara haven utan också skogarna. I de sydvästra delarna av vårt land har skogsmarken passerat kvävemättnadens gräns, och det leder till att viktiga mineral lakas ur marken, att trädens livskraft minskar och att de blir alltmer angripna av insekter och svampar, att frostkänsligheten ökar osv. Detta leder till att hela ekosystemet utarmas. Det får en lägre toleransnivå, en lägre produktionsnivå och blir allt tommare och värdelösare. Kväveoxidutsläppen drabbar också genom att bidra till försurningen, en försurning som inte bara förstör tiotusentals sjöar i vårt land utan som också i stadigt ökande utsträckning förändrar jordarnas kemi. Vi kan i dag konstatera att den svenska skogsjordens förmåga att över huvud taget bära skog är hotad. Det beror både på att surheten utlakar viktiga mineralnäringsämnen och på att giftiga metaller frigörs. En samstämmig expertis hävdar att kväveoxidutsläppen måste minskas med minst 50 26 om problemen skall upphöra. I de mest belastade områdena kan det handla om 75 procents minskning. Regeringen har lovat 30 procents minskning till 1995. Men ser man till de åtgärder som hittills beslutats och den utveckling vi numera har, är det inte troligt att man klarar ens det. Jag kunde i morse höra på radion att man på naturvårdsverket snarare räknar med en ökning efter 1995, på grund av den snabba trafikökningen. Det betyder också att strategin med katalytisk avgasrening är på väg att misslyckas. Det var ju just kväveoxiderna reningen skulle ta bort. Men nu äter en snabb trafikökning på vägarna och i luften upp minskningarna. Samtidigt ökar koldioxidutsläppen obönhörligt — mot koldioxiden har ju inte reningen någon som helst effekt. Koldioxidökningen i atmosfären leder till att temperaturen ökar och att vi får världsomspännande klimatförändringar. Så sent som i våras beslutade denna illustra församling att koldioxidutsläppen i Sverige inte skulle öka av just denna anledning. De ökar, och det snabbt, och det beror på den misslyckade trafikpolitiken. Bilavgaserna är dessutom hälsofarliga. Det beror dels på kväveoxiderna, dels på innehållet av polyaromatiska och även andra kolväten, bly, ozon m.m. De skadar slemhinnor och lungor och öppnar på så sätt vägen för infektioner. Flera av dessa ämnen kan ge upphov till cancer eller påskynda cancerutveckling. De samverkar med varandra och bildar nya giftiga ämnen. Det är inte särskilt konstigt att hälsoproblemen ökar med ökad biltäthet. Det är inte att förvånas över forskarna Gillbergs och Tamplins slutsats att minst 3 000 svenskar dör en för tidig död varje år på grund av miljögifterna. Det är inte att förvånas över att antalet lungcancerfall i Stockholm lär vara dubbelt så stort som i övriga landet. Det värsta i den här historien är att det är en fullt medveten politik som, trots alla lik på borden, förvärrar miljöproblemen. Faktum är att det svenska samhället just nu inriktas på en storskalig satsning på ytterligare bilism och flyg. Den antagna trafikpolitiken betyder att just de två trafikslag som är de i särklass mest miljövidriga och energislösande också är de två som skall öka mest! Inte nog med det. Järnvägstrafiken, som är ojämförligt mest miljövänlig bland landets trafikslag, hotas nu av ytterligare neddragningar. Så sent som i valrörelsen hävdade regeringen och regeringspartiets företrädare att vi nu har nått en vändpunkt, där stora nyinvesteringar skall göras i järnvägstrafiken, nya banor skall byggas och godstransporter på landsväg skall föras över till järnvägen. Jag har mer än en gång tvingats nypa mig själv i armen när den ljusgröna socialdemokratins demagoger har lagt ut texten. För jag vet ju, som ni, att det inte är sant. Det är inte sant! Sanningen är den att vi står inför en ny massiv järnvägsnedläggelse. Den sker på flera sätt: 1. Konstruktionen med länsjärnvägar innebär att man låter länstrafiken lägga ned järnvägen på många håll, totalt ett tjugotal banor. Det kommer att drabba framför allt Norrland, visar det sig. 2. Kraven på snävt företagsekonomisk förräntning drabbar även stombanorna. Vi har i veckan som gick fått veta att ett tjugotal banor är på väg att läggas ned när det gäller persontrafiken. Däri ingår nattågen till övre Norrland. Det handlar alltså om den sista persontrafiken till övre Norrland. Sedan blir man helt utan järnvägsförbindelse. Nedläggningshoten gäller också järnvägsförbindelserna till Norge. Vi skall tydligen isolera oss, i varje fall från Norge. På godssidan vill man bara satsa på de största och de mest lönsamma kunderna. Det är ju ett finare sätt att säga att en stor del av godstrafiken skall läggas ned. 3. Massiva investeringar görs i nya vägar, många parallellt med fungerande järnvägar och utan hänsyn till att en upprustning av järnvägen kanske skulle vara bättre. Det mest ökända exemplet är ScanLink. Ett annat exempel är Deltavägen, som går parallellt med banan Sundsvall Långsele, en länsjärnväg som kommer att läggas ned. 4. Genom att öka bärigheten på vägarna och därigenom tillåta ännu tyngre lastbilar, upp till 60 ton, berövas godstransporterna per järnväg ytterligare möjligheter att konkurrera. Genom högre banavgifter på äldre och sämre banor blir situationen ännu värre för bl.a. inlandsbanan. Den är akut hotad. Det kunde vi också höra på nyheterna i morse. Miljöpartiet de gröna kräver att svensk trafikpolitik ändras så att de miljövänliga trafikslagen gynnas på de miljöfarligas bekostnad. Det betyder att vi måste satsa mångdubbelt mer på utbyggnad och utveckling av främst järnvägarna och den miljövänliga kollektivtrafiken i och kring städerna. Faktum är ju att järnvägarna har fått stå tillbaka för massiva väginvesteringar i över 40 års tid. Det är därför fullt rimligt att investeringar i större vägar får stå tillbaka en tid för massiva nyinvesteringar i järnvägar och annan miljövänlig kollektivtrafik. Vår uppskattning är att det behövs totalt sett 65 miljarder fram till sekelskiftet, varav 40 till nya järnvägsbanor. Vi i miljöpartiet de gröna anser också att det är rimligt att de miljöskadliga trafikslagen belastas med höga skatter. I dag är t.ex. flygbränslet skattefritt. Vi har i en motion till riksdagen krävt att en flygbränsleskatt införs tillsammans med en miljöavgift som tas ut vid landning. Sammantaget skall dessa nya miljöskatter för flyg motsvara ungefär 2:50 kr. per liter flygbränsle, alltså något mindre än vad som gäller för bensin. Miljöpartiet de gröna i Stockholms län kräver nu att en extra regional bensinskatt på 1 kr. per liter skall få tas ut av landstinget. De gröna på Gotland har lyckats få gehör för att sänka den maximalt tillåtna hastigheten på Ön till 80 km per timme. Det finns en lång rad exempel. I t.ex. Göteborg vill man vidta åtgärder men får inte. Det är på tiden för oss här i riksdagen att ge åtminstone dem som vill göra något chansen att göra det för att minska den miljöfarliga bilismen. Den nuvarande trafikpolitiken är ett miljöhot. Det räcker inte med att vilja om vi skall klara oss ur den tilltagande miljökrisen. Vi måste också våga vidta effektiva åtgärder — även mot den heliga ko som bilen numera är. Det betyder att vi måste sänka hastigheterna nu. Om vi sänker hastigheterna minskar vi snabbt en lång rad utsläpp. Vi måste också satsa på järnvägarna, så att vi får effektiva kommunikationer som är miljövänliga. Vi måste stoppa stora projekt, t.ex. ScanLink och Öresundsbron, och framför allt sluta med en politik som innebär att man subventionerar flyget, och se till att det görs nu.
Herr talman! Att andas frisk luft, att dricka klart vatten, att se jorden bära böljande sädesfält är en mänsklig rättighet som i dag är hotad. Av tradition och övertygelse ställer moderata samlingspartiet sin politiska kraft bakom alla besinningsfulla åtgärder för att återställa denna rättighet. Det är ett stort ansvar för oss alla att väl förvalta den natur, den kultur och den miljö som vi ärvt av tidigare generationer och att tillse att det vi själva skapar inte förstör för våra efterkommande. Skall vi ha framgång härvidlag måste framför allt det personliga engagemanget uppmuntras och belönas. Endast om vi alla som individer känner ansvar och lidelse för miljövården kan samhälleliga åtgärder ge resultat. Vårt höga välstånd i dag betalar vi med gradvis försämrad miljö. Tekniken har gett oss oanade resurser och kommer att kunna ge oss sådana också i kampen mot miljöförstöringen. Moderata samlingspartiet känner ett särskilt ansvar för att medverka i en realistisk, resultatgivande miljöpolitik. För att miljöpolitiken skall bli framgångsrik krävs att den bygger på klar medvetenhet om den verklighet vi lever i. Ser vi på den geografiska kartan finner vi att Sverige på den är just bara en liten plätt, och ser vi på befolkningskartan över jordens folk är vi i Sverige nästan inte skönjbara. Av detta följer att vår förmåga att av egen kraft göra en betydande insats för vår planets miljö är mycket marginell. Vi måste engagera oss i det internationella väckelsearbetet för miljöns betydelse och genom väl underbyggd argumentation skapa intresse och medverkan i det internationella miljöarbetet. Miljöintresset växer överallt, och Sverige kan i sitt agerande för det vinna samma respekt som man gjort i det internationella arbetet för fred och säkerhet. Tänker vi isolationistiskt blir vår stämma i världen bara en viskning, och vi motverkar det vi eftersträvar. Vi måste alltså ständigt vara alerta — vi måste påverka våra grannar. Av vår gemensamma miljöförstörelse är vår del störst, och därför blir våra resultat vid uppgörelser med dem omedelbart mest påtagliga. Litet längre bort har vi EG-marknaden — vår största marknad när det gäller export och import. Här kommer redan 1992 den inre marknaden att vara etablerad och avreglerad på transportområdet, vilket kommer att påverka oss i allra högsta grad, vare sig vi vill det eller ej. Således är våra relationer till EG när det gäller trafikpolitik och miljö av dominerande betydelse. Våra grannar och övriga länder bakom den fortfarande existerande järnridån måste minst lika intensivt påverkas. Här spys hekatomber av föroreningar ut, en luftförstöring som massivt påverkar vårt dagliga liv. Med glädje kan vi svenskar konstatera att Polens regering äntligen kommit till insikt om sitt ansvar och nu skall satsa stort i kampen mot de polska industriernas utsläpp. Sedan har vi hela den övriga vida världen — USA med dess enorma bilism, utvecklingsländerna med deras skövlingar av stora naturtillgångar i kampen för överlevnad. Det första stora steget i arbetet för vår planets överlevnad är inte trädkramning här hemma utan lidelsefullt engagemang i det internationella miljöarbetet. Ett stort och viktigt steg mot en resultatrik miljöpolitik är satsningen på teknik och forskning. Här talar Sverige sannerligen inte med svaga viskningar. Vår industriella kapacitet är stor, vårt samhälles totala resurser är även internationellt sett betydande. Kopplas våra industriella, tekniska och forskningsmässiga resurser samman med vår omvärlds ligger här de bästa möjligheterna att etablera en framgångsrik miljöpolitik. Så fort man blivit varse eländets omfattning någonstans har teknikens kamp däremot varit framgångsrik. I dag är luften i Tokyo bättre än i andra storstäder. I Los Angeles har smogen från bilismen framgångsrikt nästan förintats tack vare katalysatorerna på bilarna. I Singapore råder bra miljö tack vare en serie av åtgärder som i flera fall borde vara efterföljansvärda även hos oss. Det är den tekniska utvecklingen efter industrialismens genombrott som gett oss vårt höga välstånd, men det är också den som oavsiktligt gett oss våra miljöproblem. Det ligger en logisk självklarhet i att satsa på tekniken i kampen för en återvunnen ren och frisk miljö. Tekniken har hittills gett oss resurser, och fortsatt resursskapande är just vad vi behöver om vi inte vill isolera oss, införa planhushållning och hamna i oroligheternas samhälle med massarbetslöshet och allmän tillbakagång. Sverige är ett glest befolkat land, som därtill ligger i utkanten av det tätbefolkade Centraleuropa. Goda kommunikationer är av vitalt intresse för oss, både inom landet och med Europa och med den övriga omvärlden. Vårt kostnadsläge är högt. För att inte sacka efter i utvecklingen måste våra kommunikationer vara i ständig utveckling. Vi är nästan bosatta på en ö och behöver därför en livskraftig sjöfart, vilket den socialdemokratiska regeringen långsamt kommit till insikt om utan att dra de rätta konsekvenserna av det, och ett järnvägssystem som transporterar stora mängder av gods och/eller passagerare, där sådana finns i tillräcklig omfattning. Vi behöver en marknadsanpassad busstransportsektor. Vi behöver en åkerinäring som får utvecklas utan onödiga regleringar, och vi måste tillåta en fortsatt positiv utveckling av en bilism som ger den enskilde maximal frihet i tid och rum. Om alla våra transportsystem gäller att de i varierande grad bidrar till nedsmutsningen av vår miljö, på olika men delvis också samma sätt. Det skall medges att transportsystemens negativa miljöpåverkan kan åtgärdas genom direkta ingrepp av statsmakten. Man kan förbjuda lastbilstransporter över en viss längd, man kan förbjuda delar av bilismen på samma sätt, man kan förelägga delar av näringslivet att transportera på tåg och/eller järnväg osv. Ett sådant förbudsoch planhushållningssamhälle skulle förvisso ge oss något bättre miljö, men bara något bättre, eftersom vår omvärld, som vi ju inte kan kommendera, står för den största delen av luftföroreningarna i vårt land. Vi skulle få ett ofritt, efter hand också materiellt olidligt, samhälle som svenska folket säkert betackar sig för. I stället måste vi vara positiva, satsa på ken och dess konsekvenser för miljön utveckling och medverkan: katalysatorrening av bilarna — ju fortare bilparken förnyas på så sätt, desto bättre. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen i sitt skattenit försenat denna utveckling. Dieselmotorerna förbättras i rask takt, och forskning och utveckling kan säkert i en överblickbar framtid ge oss nya motorer. En lönsamhetsstyrd järnvägspolitik ger automatiskt bättre konkurrensförmåga hos statens järnvägar, som då kommer att dra till sig mer gods och fler passagerare. Höghastighetstågen är ett stort steg i miljöförbättrande riktning. SJ satsar nu på offensiva investeringar i kombitrafiken, dvs. den trafik som på längre sträckor tar långtradarna på tåg till bestämmelseorten. Bygger vi bredare, rakare vägar får vi jämnare hastigheter och då mindre utsläpp — vi får också ökad trafiksäkerhet och därmed färre dödade och skadade i trafiken. Prometeus är ett trafikforskningsobjekt som datoriserar bilarnas körning: föraren får bästa färdväg utstakad till målet, vilket kommer att ge hög effektivitet i resandet, dvs. förbättrad miljöpåverkan. I större städer kan enbart en mera sofistikerad trafikljusreglering ge enorma miljöförbättringar. Bostadsoch industriområdesplanering ger lika stora positiva möjligheter. Listan kan göras lång av allt som kan utföras, tekniskt, ekonomiskt och planeringsmässigt i ett fritt samhälle med hög teknisk kapacitet som vårt. Moderata samlingspartiet kommer helhjärtat att delta i ett så brett upplagt åtgärdsprogram att vi själva här hemma strax ser påtagliga resultat och som har ett sådant innehåll att det internationellt bedömt är efterföljansvärt.

Herr talman! En fungerande transportsektor är en förutsättning för att samhället skall fungera, säger naturvårdsverket i en rapport. Folkpartiet delar denna uppfattning. Samtidigt konstateras i utredningen att trafiken och transporterna är den största föroreningskällan för luftföroreningarna i de flesta tätorter. Folkpartiet delar också denna uppfattning. Trafikens roll får inte underskattas i samband med den diskussion som pågår kring föroreningen av våra hav. Visserligen kommer 70 96 av luftföroreningarna från andra länder, men av de 30 procentenheter som blir kvar svarar trafiken för 70 96. Personbilarna står för de största kväveutsläppen, men det måste konstateras att lastbilar och bussar också står för en betydande del. I närmiljön kan de dieseldrivna fordonens utsläpp av hälsofarliga kolväten vara stora. Förutom påverkan på den yttre miljön måste också hälsoriskerna för människan framhållas. Bl.a. ökar infektionsbenägenheten liksom riskerna för hjärt-, lung-, nervoch cancerskador. Målet för trafikpolitiken är enligt folkpartiets uppfattning att erbjuda enskilda människor och näringslivet en så effektiv, säker och miljövänlig trafikförsörjning som möjligt. En liberal trafikpolitik skall dessutom erbjuda valfrihet för individen — valfrihet att välja mellan olika transportalternativ och servicenivå, valfrihet att välja mellan trafikslag och pris. I dag gäller debatten trafiken och miljön. Den frihet och den valfrihet som vi från folkpartiet talar om får inte föra med sig — som förhållandet är i dag — att trafiken förorsakar större miljöskador än vad naturen tål. Folkpartiet anser att det är angeläget att vi har ett bra vägnät, väl fungerande järnvägar och annan kollektiv trafik. När den samhällsekonomiska grundsynen som vi står för tillämpas i praktiken måste det alltid ske på ett sådant sätt att miljöeffekterna beaktas. Det går att minska miljöutsläppen, och folkpartiet har redovisat flera långtgående förslag, som, om de hade genomförts, skulle ha gett oss en betydligt bättre miljösituation än vad vi har i dag. Det finns de, bl.a. i miljöpartiet, som tror att man kan minska bilismen genom att säga nej till väginvesteringar, även om de uppfyller högt ställda miljökrav. Man säger också nej till ibland nödvändiga kringfartsleder här och var i landet. Vår uppfattning är att miljöhänsynen skall visa sig i ekonomiska styrmedel, kompletterade med administrativa begränsningar; inte i dåliga vägar. Detta synsätt innebär inte att vi motsätter oss en styrning mot järnväg och andra kollektiva trafikmedel. Tvärtom anser vi att detta är en nödvändig förutsättning i dag, eftersom trafiken ökar för mycket. Riksdagen har lagt fast att kväveutsläppen skall minska med 30 9 till år 1995. Från folkpartiet, som vill ha en ännu kraftigare reduktion av utsläppen, kan vi konstatera att anledningen till att man troligen inte ens uppnår det lägre målet till stor del är en rad försummelser från den socialdemokratiska regeringen. Vi hade önskat att få katalysatorreningen av personbilar genomförd två år tidigare än vad regeringen föreslog. Tack vare stöd från moderaterna kunde regeringen få bifall till sitt förslag. I dag är 13 96 av bilparken försedd med katalytisk rening. Om folkpartiet och andra partiers förslag hade fått bifall i riksdagen skulle den procentandelen i dag ha varit betydligt större. Herr talman! En mycket stor del av den befintliga bilparken kan förses med katalytisk rening. Riksdagen har beslutat att stimulanser skall införas för att förmå så många som möjligt att sätta på en katalysator. Socialdemokraterna har reserverat sig mot det beslutet. Nu är det så att det brådskar med införandet av de här stimulanserna om de skall ge effekt. Jag ställer därför frågan till kommunikationsministern: När kommer regeringen att fullfölja riksdagens beslut om stimulanser för miljöanpassning av den befintliga bilparken? Samtliga oppositionspartier i riksdagen har framfört förslag om tidigareläggning, obligatoriskt eller frivilligt, för bättre avgasrening för dieselfordon. Min fråga till kommunikationsministern är: Kommer regeringen att avge nytt förslag om tidigareläggning av frivilliga stimulanser för dieselfordon? Riksdagen beslöt i samband med miljöpropositionen om ett brett forskningsprogram för utvecklande av miljövänliga motorer och drivmedel. Socialdemokraterna reserverade sig också mot det beslutet. Jag förutsätter att miljöministern, trots att hon kritiserat riksdagens beslut, tar ansvar för denna långsiktigt så betydelsefulla fråga. Herr talman! Det finns ett samband mellan hastighet och utsläpp. I samband med den trafikpolitiska propositionen redovisade naturvårdsverket konsekvenserna om trafikanterna skulle hålla hastighetsgränserna och motsvarande konsekvenser om hastighetsgränserna skulle sänkas med 10 km per timme. Det intressanta är att resultatet skulle bli ungefär detsamma vilket alternativ som än valdes. Utsläppen av kväveoxid skulle minska med ca 15 2». Uttryckt i kvantitet skulle kväveoxidutsläppen minska med inte mindre än 87 000 ton mellan åren 1987 och 1995. Det är alltså fråga om betydande kvantiteter. Från folkpartiet har vi alltid hävdat att det rimligaste alternativet är att förmå vägtrafikanterna att hålla gällande hastighetsgränser. Dessa åtgärder kan för särskilt känsliga områden kompletteras med ytterligare hastighetsbegränsningar. Jag har haft en frågedebatt med kommunikationsministern om de här frågorna. Vi var då överens om att det var angeläget att trafikanterna håller hastighetsgränserna. Men, kommunikationsministern, ännu har det inte hänt något. Bilisterna fortsätter att köra för fort. Trafikövervakningen har inte gett några större vinster. Upplysningskampanjerna om hastigheten kontra trafik och miljö har ebbat ut. Olyckliga uttalanden från trafiksäkerhetsverket har snarast fått motsatt effekt. De allra äldsta bilarna förorenar mest. Folkpartiet vill därför höja skrotningspremierna kraftigt. Regeringen har endast gått med på en begränsad höjning. Jag vill därför fråga kommunikationsministern om han inte nu är beredd att arbeta för en rejäl höjning av skrotningspremierna. Det är ju de äldsta och sämsta bilarna som förorenar mest. Om svaret blir nej, vill jag verkligen höra skälen för den inställningen. Bilismen måste dämpas i tätorterna. Folkpartiet vill ändra lagen och ge kommunerna möjlighet att införa ekonomiska styrmedel, exempelvis områdesoch trängselavgifter. Det är viktigt att kommunerna får den möjligheten. Förhållandena och trafikintensiteten växlar mellan de olika städerna. Som ett led i att dämpa bilismen känner vi i folkpartiet i och för sig inget principiellt motstånd mot kringfartsleder. De mildrar den stora miljöpåverkan som nu drabbar stadskärnorna och som leder till sjuka husfasader och sjuka människor. I dag vet vi alla här i plenisalen att det går fler bilar genom Gamla stan än över Essingeleden. I det sammanhanget vill jag också framhålla bilens positiva betydelse för glesbygden. Tack vare bra vägar kan människor bo kvar i sin hembygd i renare miljö. Det är klart att också glesbygdsfolkets bilar förorenar, men till skillnad från tätsortstrafiken, där dämpningen behövs, uppvägs de negativa effekterna i glesbygden i stället av positiva miljöeffekter. Riksdagen har, som sagts tidigare, beslutat att ett program mot ökning av koldioxidutsläppen skall tas fram. Där har trafiken sin roll. Koldioxiden kommer ju fram som en restprodukt vid förbränning av alla fossila bränslen. Det är klart att trafikintensiteten måste komma med i den diskussion som skall ske i samband med att koldioxidproblematiken tas fram. Herr talman! Stora konflikter med olika miljöopinioner har uppkommit i samband med en rad vägbyggen — det känner vi alla till. Folkpartiet anser att vägbyggnationer på samma sätt som annan verksamhet som har miljökonsekvenser bör prövas enligt miljöskyddslagen. Så är det inte i dag. Många konflikter och många utomparlamentariska metoder hade kunna undvikas om även vägar hade prövats enligt miljöskyddslagen. Enligt folkpartiets uppfattning bör dessutom miljöorganisationerna ha besvärsrätt. Socialde Prot. 1988/89:30 mokraterna har med stöd av moderaterna motsatt sig våra förslag. 23 november 1988 Jag vill fråga kommunikationsministern om han verkligen inte finner det Herr talman! Jag har i det här anförandet talat om hur folkpartiet ser på sambandet mellan miljö och vägtrafik. Jag har ställt några frågor till kommunikationsministern som jag hoppas få svar på. Jag anser att regeringen inte har redovisat tillräckliga förslag. I ett kommande anförande skall jag belysa folkpartiets syn på järnvägstrafiken och flyget.

Herr talman! Alla partier har en vision av hur samhället borde se ut, och alla små och stora praktiska beslutsteg som vi tar bör leda fram mot den visionen. I dag diskuterar vi trafiken och miljön. Det är inget tvivel om att den trafikpolitik riksdagen beslutar sig för har enorm betydelse för miljön på land, till sjöss och i luften, i städer och på landsbygd, för näringslivets nutid och framtid samt för människors livsvillkor. Siffror visar att det är bilen, lastbilen och flyget som har ökat på järnvägens och sjöfartens bekostnad. Utvecklingen går alltså stick i stäv mot vad vi skulle vilja, om vi, som centern så länge har velat göra, sätter in trafiken i ett miljövänligt perspektiv. I dag står trafiken för 70 70 av kväveoxidutsläppen i Sverige, 60 96 av utsläppen av kolväten och 82 20 av utsläppen av koloxider. Detta leder i sin tur till stora försurningsskador. Skogarna förtvinar, sjöar och hav växer igen, dricksvattentäkter blir förstörda, och människor blir sjuka. Utsläppen av koldioxid bidrar också mycket till den s.k. växthuseffekten. Det är alltså både ekonomiskt och miljömässigt helt nödvändigt att trafiken får en mer miljövänlig inriktning. En första fråga blir då: Vill vi och kan vi få trafikmängden att minska? Mitt svar är: Delvis. Vi kan, vilket centern länge har velat göra, arbeta för ett samhälle där bostäder, service och arbetsplatser ligger närmare varandra. Vi kan planera för ett samhälle som kräver färre transporter. En sådan planering skulle förbättra inte bara naturmiljön utan också livsmiljön. Alla godstransporter är inte nödvändiga. Att packa tre äppelhalvor i en plåtburk, försegla den och skicka den från Kina till Sverige måste vara ett fruktansvärt slöseri med energi och råvaror. Men även förnuftigare transporter behöver kanske inte vara utformade som i dag. Industrin har tjänat pengar på att minska sina lager. Man har fört ut lagren på vägarna och infört just-in-time-systemet. Detta kostar samhället pengar i form av ökat vägslitage och försurad miljö. Men om detta diskuteras egentligen inte. Efter att ha tagit upp de här exemplen vill jag göra klart att centerns decentraliserade samhälle och decentraliserade näringsliv kräver personoch godstransporter. Färska undersökningar visar att en utbyggnad och förbättring av infrastrukturen är viktigare för att uppnå regional balans än exempelvis olika former av bidrag. Om vi utgår ifrån att samhället behöver trafiken, hur skall vi då utforma denna så att den blir så energisnål och miljövänlig att den kan accepteras i det miljövänliga samhälle centern har en vision av? Sjöfarten är det definitivt miljövänligaste transportslaget. Därför är det bra att regeringen nu har lagt fram två olika propositioner med förslag till stöd till framför allt närsjöfarten. Det som är tråkigt är att de stödåtgärderna inte fanns med i den trafikpolitiska propositionen i våras och att sjöfarten därmed ännu inte är en integrerad del av det svenska transportväsendet, vilket den borde vara och skulle kunna vara. Man kan kombinera landoch sjötransporter genom att t.ex. köra trailer på kustbåtar, t.ex. på sträckan Oslo-Göteborg-Helsingborg-Göteborg-Oslo. Det skulle minska vägslitaget, minska försurningen och vara energibesparande. Frågan om en Öresundsbro bör av flera skäl snarast avföras från dagordningen. Det finns möjligheter att bygga miljövänliga färjor, men den byggnationen kommer inte att komma i gång förrän färjerederierna får klart för sig att planerna på en Öresundsbro är definitivt skrinlagda. Järnvägen är det landtransportslag som drar minst energi per person och kilometer. Ändå svarar personbilen för 40 90 av trafikarbetet även på avstånd över 100 mil, och ändå kör lastbilarna 38 26 av antalet tonkilometer på avstånd över 30 mil, och dessa körningar ökar. Vi talar väl om järnvägen, men vad satsar regeringen, och vad har regeringen för framtidsvisioner beträffande järnvägstrafiken? I våras tog riksdagen ett långtgående järnvägspolitiskt beslut. Meningen var att det skulle hålla åtminstone den närmaste 10-20-årsperioden. I propositionen slog man fast vilka järnvägar som skulle ingå i det s.k. stomjärnvägnätet, och riksdagen ställde sig bakom statsrådet Hulterströms skrivning. Han framhöll — nu citerar jag direkt från redovisningen i utskottsbetänkandet — ”att det med hänsyn till statens övergripande ansvar för transportförsörjningen är angeläget att staten även fortsättningsvis tryggar viktig interregional persontrafik som inte kan upprätthållas på affärsmässiga grunder. Föredraganden anser att det statliga åtagandet när det gäller köp av olönsam trafik bör utökas till att gälla sovvagnstrafiken på övre Norrland.” Nu, fem månader senare, förhandlar SJ:s generaldirektör och transportrådet om nedläggning av ett tjugotal linjer. Jag skulle vilja veta vad SJ under den här tiden har gjort för att öka intresset för tågresandet på de här sträckorna. Har man undersökt kundunderlaget? Har man förbättrat servicen? Har man anpassat tågtiderna till kundernas önskemål? Jag vill veta hur statsrådet Hulterström ser på detta utspel. Vad säger statsrådet om SJ:s önskan att höja biljettpriset med 15 96? Det verkar som om SJ inget högre vill än att begå trafikpolitiskt självmord. SJ-ledningens huvuduppgift är att tala om och genomföra vad som krävs för att skapa ökade marknadsandelar i konkurrens med andra trafikslag — inte att komma med förslag till fortsatta nedläggningar innan det föregående beslutet ens har hunnit börja praktiseras. Centern anser att långväga gods, speciellt tungt gods, bör gå med järnväg. Med långväga menar jag då transport över 30 mil. För att detta skall vara möjligt behövs det omlastningsterminaler, och de behöver ligga utspridda över Sverige. Vi har haft ett tjugotal större och ett trettiotal mindre terminaler. Nu vill SJ ändra detta till åtta huvudterminaler och tolv sekundärterminaler. På kartan finns ingen terminal i Norrlands inland, ingen — Prot. 1988/89:30 längs inlandsbanan med bibanor utom i Östersund. Jag frågar: Vad anser 23 november 1988 statsrådet om detta förslag? RA RR Naturligtvis skall vi ha fungerande järnvägsförbindelser med Norge och Finland. Att över huvud taget tala om att bryta järnvägsförbindelserna med Norge är så dumt att salig Dumboms leverne av Kellgren kommer långt, långt därefter. Det borde i stället vara så att de nordiska länderna byggde sig närmare varandra på järnvägssidan och sedan gick ut och förhandlade med övriga Europa om hur mycket frakter som skulle kunna flyttas över till järnvägen. En god miljö angår ju hela Europa. I flera länder har kombitrafiken vuxit fram genom direkt reglerande åtgärder. Regeringen och trafikutskottet tog i våras avstånd från detta. Jag är inte lika säker längre. Det visar sig t.ex. att det inte finns några åtgärder som samhället kan vidta mot t.ex. Boliden och Stora när de vill föra över sina malmresp. skogstransporter från järnväg och båt till lastbil. Detta är en fråga som jag tror att vi blir tvungna att ta i under de närmaste åren. Även om man nu skulle få den satsning på järnvägen som centern vill ha, kommer vi alltid att behöva lastbilen, på längden och på tvären och på långa och på korta avstånd. Eftersom det är lastbilarna som via sina dieselmotorer kommer att stå för de största avgasutsläppen finns det ingen annan väg att gå än att förbättra fordonsparken. Det gäller även bussarna. Vi kommer inte att kunna förbättra miljön, om vi i en dieselbuss av dagens modell stoppar in 40 stycken personer, som har bilar försedda med katalytisk avgasrening. Jag skall återkomma till tätortstrafiken, fordonsparken, flyget och vägarna i mina repliker. En bra trafikmiljö kräver goda vägar. Vägpengarna skall framför allt satsas där det inte finns några alternativ i form av järnväg, kollektivtrafik, flyg eller tunnelbana. Att lägga 670 milj.kr. på två mil motorväg är varken ekonomiskt klokt, miljöriktigt eller rättvist. De som via skattsedeln bidrar till den kollektivtrafik som de aldrig ser röken av har rätt till en bra väg och ett bra statsbidrag till sina enskilda vägar. Det sparar bilarna, gör livet mindre frustrerande och bidrar till den regionala balans som isin tur ger en god livsmiljö. Centern är dessutom positiv till vissa nödvändiga kringfartsleder. En gång när jag var ute och plockade svamp skrev jag en liten visa till statsrådet Hulterström. Jag kan inte sjunga, men jag skall läsa upp en vers: Statsrådet Hulterström, han har ingen asfalt kvar tvenne mil vid Stenungsund tar allt vad han har Bilaccisen har gått opp vägpengarna de blev en flopp färjorna de lades opp förr'n på bron vart stopp ...

Herr talman! Det ligger mycket starka krafter bakom Sveriges anpassning till EG. Om liknande krafter skulle anpassa Sverige till att ta miljöhänsyn skulle allt bli annorlunda. Det beror på EG-hysterin att statens järnvägar blivit ett direktörs-SJ. Detta kallas ”harmonisering”, när det i stället innebär 13 en totalkonfrontation med hela folkets finaste drömmar om framtiden! Låt mig slå fast med en gång: Vpk kommer att fortsätta kampen för järnvägens utveckling. Vi kommer inte att acceptera att överenskommelsen mellan socialdemokraterna och vpk om Norrlandstrafiken saboteras. Herr talman! Den största politiska rättegången i modern svensk historia handlade om 350 fredliga aktivister som tog sitt ansvar för människoliv och demokrati, för skog och hav. Trots att hundratals dömts för sin kamp mot ScanLink och motorvägsbygget i Bohuslän och trots massiva uppbåd av poliser understödda av schäferhundar, lever motståndet. Vi blir allt fler som arbetar för mänskligare projekt. Det måste bli lönsamt att satsa på livet. Vi accepterar inte att exportbolagens lönsamhetskalkyler styr trafikpolitiken — att Volvo kan beställa ett helt motorvägssystem eller att den miljövänliga järnvägen kallas för olönsam. De upproriska som tog Birgitta Dahls SAP-kongressmaning på orden fick efter sin första demonstration i Bohuslän inte bara straff, utan de drabbades också av en märklig kontraorder av miljöministern. Hon sade: ”Ni har rätt, men måste inse när en fråga är förlorad.” Birgitta Dahl antyder därmed, herr talman, att segraren utsågs redan när Uddevallapaketet ”slogs in”. Det var då regeringen gick in i det samarbete med Volvo som skulle bli inledningen till den största trafikomvandlingen i Sveriges historia. Vid den tiden var Sven Hulterström kommunalpolitiker i Göteborg och styrelseledamot i Volvo. Som sådan tog han klart ställning för ScanLink-projektet, motorvägen och Öresundsbron. När han utnämndes till statsråd med ansvar för kommunikationerna 1985, uttalade han sig för TT: ”Jag är fortfarande positiv till grundidén, men det har inte med mitt Volvo-engagemang att göra.” I vpk ser vi den växande miljöopinionen som en naturrikedom. Den finns för att ge regering och riksdag den råg i ryggen som behövs för att man skall kunna driva igenom mycket radikala och nödvändiga beslut. Nu krävs en annan ordning. Sverige är nämligen inget privatbolag utan ett fosterland, som den kämpande Sara Lidman så riktigt säger. Biltrafiken är den största källan till kvävegödningen av havet, och därmed också till algblomningen. Den är också skogens största fiende. Bilen är å andra sidan en nödvändighet för alla dem som saknar en bra kollektivtrafik, främst i glesbygd. Bilen är emellertid samtidigt en dödsbringande tingest. De senaste åren har trafiken i Sverige skördat över 8 000 liv och allvarligt skadat 70 000 personer. Varken olycksstatistik eller köer går att asfaltera bort. Tvärtom visar utvecklingen att när det byggs nya vägar fylls de genast upp av ökad trafik. Detta är alltså lönsamt för P. G. Gyllenhammar, men inte för oss andra. Senast i måndags erkände en representant för vägverket att stora vägbyggen gör mer skada än nytta. Utvecklingen i USA visar också att det är på det viset. Även farten dödar, och den trissas ständigt upp med hjälp av fabrikanternas penningklirrande tävlan om de häftigaste vrålåken, gjorda för fria autobahnsfarter. En färsk rapport gjord av miljöforskaren Owe Ljunghammer i Borås visar att katalysatorn tyvärr är överreklamerad som miljöfrälsare. Jag måste således göra Rolf Clarkson m.fl. besvikna. Jag skall återkomma till den rapporten senare. De farliga utsläppen är betydligt större än vad många har befarat. Kombinationen av en stor trafikökning och det faktum att avgasvär — Prot. 1988/89:30 dena för en katalysatorbil är sämre redan från början samt försämras i 23 november 1988 snabbare takt med åren än vad som hittills varit känt leder till en mycket dyster prognos. Naturvårdsverkets och bilindustrins påstående om att katalysatorbilarnas effekt inte försämras efter tio år stämmer inte alls med praktiken i USA. De släpper dessutom ut lika mycket koldioxid som gamla bilar och mer dikväveoxid, som också bidrar till drivhuseffekten. Vad bör göras, och vad kan göras tillräckligt snabbt? Vår debatt här i dag bör mynna ut i några gemensamma ståndpunkter som kan antas av en majoritet i riksdagen. Om vi lyckas går det snabbt att gå vidare till beslut. Jag vill för vpk:s del lämna vårt bidrag. För det första bör vi för att spara människoliv i trafiken och för att minska luftföroreningarna äntligen kunna enas om sänkta hastighetsgränser. En sänkning från 110 till 100 km. tim. skulle kunna minska kväveoxidutsläppen med flera tusen ton per år. Efter att ha lyssnat till debatten tycker jag att det verkar som om det börjar bli ett större gehör för dessa krav. Det behövs för det andra friska miljarder till utbyggnad och förbättring av järnvägar, spårbussar, spårvagnar och små lättrörliga elfordon. Det gäller en mångfald av allt det som redan finns utvecklat för bekväma och miljövänliga kollektivresor. Vpk har som målsättning att det skall satsas minst 45 miljarder kronor på järnvägen under 1990-talet fr.o.m. nu. Vi vill se järnvägen som en bas i hela transportsystemet. Sorgligt nog har vi inte fått gehör från något annat parti tidigare. Utgångspunkten måste emellertid vara given: Ingen bandel skall kunna läggas ned med hänvisning till lönsamhetskalkyler som anpassats till privatbolagen. Asea Brown Boveris hungriga blickar på SJ:s verkstäder måste vi nobba, vänligt men bestämt. De nya miljarderna till nyoch reinvesteringar som riksdagen redan beslutat om måste få tas i bruk omgående. Jag föreslår att vi inriktar oss på Norrlandsbanorna, innan det kan bli tal om lyxvagnar åt företag och direktörsassistenter som reser mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. För det tredje: Vpk har hittills agerat för en minskning av biltrafiken. Vi tänker fortsätta med det, men vi anser att det nu måste vara rätt tid att som minsta gemensamma nämnare slå fast att åtminstone trafikökningen hejdas. Detsamma måste gälla flyget, som fördubblar trafiken vart sjunde år. Det finns inga rimliga argument mot att vi sätter sådana gränser, Sven Hulterström. Vi har redan slagit i det ekologiska taket, som någon sagt. Naturens toleransnivå för kväveoxidutsläppen ligger 75 96 under dagens utsläpp. Om ungefär tio sekunder stiger landets högste ansvarige för trafikfrågor upp i talarstolen. Hundratusentals medborgare väntar på entydiga besked om miljöoch människoräddande åtgärder. Hoten är konkreta. De går inte längre att prata bort. Herr talman! Valresultatet i september var entydigt — miljöengagemanget vann en mycket viktig seger. Den måste användas nu.

Herr talman! Det är bra att vi genom ett initiativ från miljöpartiet har fått tillfälle att i dag här i riksdagen debattera trafik och miljö. Jag hoppas att vi skall få en konstruktiv diskussion kring de frågorna. Det har redan ställts en del frågor till mig, och jag skall be att få återkomma till dem senare i debatten. Vi kan konstatera att det inte är något hastigt påkommet problem som vi nu diskuterar. Inte bara här utan också i massmedierna och bland allmänheten engageras många sedan länge av frågan om trafiken och miljön. Vi behöver heller inte gå så långt för att se problemen. Bilköerna här i Stockholmsområdet varje dag när människor skall ta sig till och från jobbet är ett exempel. Luften i Göteborg vissa vinterdagar vid s.k. inversion är ett annat. Långtradartrafiken på våra stora vägar och genom tätorter är ett tredje. Ändå är trafiken jämförelsevis måttlig i vårt land. Går vi utanför våra gränser, så hittar vi problem som är bra mycket större. Den som kört bil på västtyska motorvägar har säkert erfarenheter av trafikstockningar som är mångdubbelt värre än våra. I Aten och Rom förstörs kulturmonument som har stått i årtusenden. I Tokyo är köerna jättelika på de enorma motorvägarna genom staden, exempelvis en söndagskväll när folk återvänder till veckans arbete. Då går trafiken på sin höjd 20 km i timmen. I många av USA:s stora städer åker 90 26 av alla pendlare bil till arbetet. Enorma mängder olja och bensin förbrukas vid väntan i bilköer. Först och främst är trafiken naturligtvis ett stort, globalt miljöproblem. Luftföroreningarna från trafiken hotar vår hälsa, vår stadsbebyggelse, vår natur och atmosfären runt jorden. Klarar man inte att uppfylla grundläggande miljökrav kommer bilens berättigande att ifrågasättas. Man kan också konstatera att köer och trängsel betyder stor ineffektivitet och slöseri med resurser. Vad har vi då för lösningar? Det bästa vi kan göra är naturligtvis, som redan har sagts här, att i internationella sammanhang driva på för strängare krav på en miljövänlig trafik. Vi måste snarast ange de krav som skall gälla vid sekelskiftet. På så sätt ges rimlig tid till utveckling av långsiktiga lösningar. Vi måste tillsammans med andra stater sätta press på bilindustrin att utveckla miljövänliga bilar. Vi arbetar med dessa frågor på många fronter med olika åtgärder. I förra veckan diskuterades nordiska trafikfrågor. I nästa vecka träffas kommunikationsministrar från hela Europa för motsvarande diskussioner. Om ett år ordnas — på svenskt initiativ — den första europeiska ministerkonferensen någonsin om transporter och miljö. Också på kort sikt måste vi se till att så många stater som möjligt använder bästa möjliga teknik. Ett steg i den riktningen tas nu när 25 stater har skrivit under en överenskommelse om frysning av kväveoxidutsläppen. Ännu viktigare är att länderna är överens om att arbeta för att komma ned till utsläpp som naturen kan tåla. Men det räcker givetvis inte att arbeta internationellt. Vi måste också göra vad vi kan på hemmaplan. Miljöproblemen kräver — det är sant — en offensiv politik. I propositionen — Prot. 1988/89:30 om trafikpolitiken inför 1990-talet var miljöfrågorna därför centrala. Propo 23 november 1988 sitionen innebar både principiella ställningstaganden och en rad förslag till JAY roa konkreta åtgärder för en miljövänligare trafik. I våras antog ju riksdagen dessa förslag. Den klara markeringen av miljöåtgärderna är alltså väl känd för flertalet här. Jag vill ändå ta några minuter i anspråk för att påminna om vilka beslut som då fattades. Två principiella ställningstaganden bör särskilt framhållas. För det första har vi slagit fast att trafiken skall betala för sina miljökostnader. I konsekvens med det skall flyget nu betala för sig, och vi har också höjt kilometerskatterna för lastbilar och bussar. För det andra sade vi att luftföroreningar och buller i första hand skall begränsas vid ”källan”. Tysta tåg och bilar är med andra ord bättre än bullervallar; rena fordon är bättre än hinder och förbud. Utöver dessa principiellt viktiga ställningstaganden fanns i trafikpropositionen en rad konkreta förslag: Hårda krav på avgasrening av dieseldrivna fordon införs. 450 milj.kr. har avsatts till bidrag för inköp redan innan de nya kraven har blivit obligatoriska. En ökad satsning sker på kollektivtrafik. Här blir det betydligt mer pengar över länstrafikanslagen samt en kraftig satsning på forskning och utveckling. 200 milj.kr. extra per år skall gå till snabbare utbyggnad av förbifarter. På många håll, i storstäder och mindre tätorter, går som vi vet i dag tung trafik genom bostadsområden, nära arbetsplatser, skolor och daghem. Sådana dåliga miljöer måste vi bygga bort. För järnvägstrafiken har vi, trots allt vad som sägs dessa dagar, lagt en grund för utveckling och förnyelse. Trafikpropositionen syftade till en omstrukturering och en modernisering av järnvägen. Grunden för den järnvägspolitiken är uppdelningen av SJ i ett trafikverk och ett banverk. I banverket kan investeringar i järnvägsnätet ske utifrån hela samhällets prioriteringar. Det avgörande är inte längre, tvärtemot vad som har sagts här tidigare i debatten, att en järnvägsinvestering är företagsekonomiskt lönsam för SJ. Nu skall den bedömas från samhällsekonomiska utgångspunkter — och därmed bl.a. vara bra för miljön. Samtidigt skall trafikverket SJ se till att trafiken fungerar effektivt. SJ skall hålla tiderna, ge bra service; helt enkelt vara så bra att många väljer järnvägen i stället för privatbilen eller flyget eller långtradaren, om det handlar om godstransporter. Klarar vi detta så har vi också fått en järnväg som är ett miljövänligt alternativ. Utöver de åtgärder jag nämnt finns ytterligare en del: miljöprövning av flygplatser, skärpt hastighetskontroll och möjligheter att sänka hastigheten på vägar där miljön kräver det. Jag har hittills talat om trafikens miljöeffekter på global och regional nivå. Jag vill för det tredje ta upp storstäderna. Här kommer de allmänna principer som nu har fastställts inte att räcka. Miljön i Stockholm, Göteborg och Malmö klarar vi inte med enbart generella åtgärder som rättvisare kostnads fördelning och utbyggd infrastruktur. Här kan det också bli fråga om restriktioner. Nu arbetar ju en parlamentarisk utredning med detta, och miljöpartiet, som efter det att denna utredning tillsatts har kommit in i Sveriges riksdag, har erbjudits att få ha en representant i den utredningen. Där skall man bl.a. se över frågan om bilavgifter. Den skall pröva frågan om finansiering av förbifarter, kollektivtrafikens utbyggnad, osv. Den skall också föreslå åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet. I den debatt som förs om trafik och miljö måste vi vara på det klara med att olika problem kräver olika strategier. Vi klarar inte miljöproblemen utan samordnade internationella krav för rena motorer och gemensamt arbete för en miljövänlig infrastruktur. Vi kan vara förhoppningsfulla. Fler och fler länder ser sambanden mellan miljön och trafikens föroreningsproblem. Från svensk sida kan vi också lämna viktiga bidrag genom att försöka vara föregångare och genom att aktivt delta och försöka driva på i det internationella arbetet. Men jag tror samtidigt att det är viktigt att understryka att vi inte skall inbilla oss att vi löser problemen genom några enkla insatser. Det finns helt enkelt inte några enkla recept. Att klara trafikens miljöproblem är, och kommer att vara, ett ganska långsiktigt arbete och på många sätt också ett komplicerat arbete. Vi bör också vara på det klara med att vissa miljöproblem är så lokala att vi själva har möjlighet att lösa dem. Det gäller särskilt hälsooch miljösituationen i tätorterna. Genom olika typer av samordnade åtgärder och nya lösningar bör det vara möjligt att inom en överblickbar tid åstadkomma en bättre trafiksituation i de här områdena. Men det är klart att detta också kommer att kräva vissa uppoffringar. För att vi skall få en trafik som inte förstör miljön krävs, som redan har sagts, att vi tar ett personligt ansvar. Vi måste utgå ifrån målsättningen att de behov som vi har i dag, exempelvis ett effektivare trafiksystem och också större bekvämlighet, bättre möjligheter att kunna röra sig ledigt och flexibelt under fritiden osv., måste kunna tillfredsställas utan att vi äventyrar kommande generationers behov. Alla kan vi vara överens om att vi på ett helt annat sätt än hittills måste börja inse att det ekologiska systemet sätter ramar för hur vi kan handla i det avseendet. Jag tycker att det verkar som om fler och fler, inte bara i den svenska debatten utan också i vår omvärld, tycks ha kommit till den här insikten. Detta är naturligtvis mycket bra och borde kunna vara utgångspunkten för en fortsatt konstruktiv debatt.

Herr talman! Jag ber att få tacka Sven Hulterström för en del belysande synpunkter. Som jag sade i mitt inledningsanförande räcker inte de föreslagna åtgärderna — det går ju baklänges. De miljöproblem som trafiken förorsakar förvärras och fördjupas. Jag vill än en gång betona att den katalytiska avgasreningen framför allt har fungerat som ett sätt att legitimera en ökning av biltrafiken. En mängd människor i det här landet går omkring och tror att avgasreningen är så effektiv att det som kommer ut ur avgasröret är praktiskt taget helt rent. Det är inte riktigt. Det finns en hel del föroreningar kvar, och vissa föroreningar ökar kraftigt, t.ex. dikväveoxiden. Det är en gas som negativt påverkar ozonskiktet uppe i stratosfären. Liksom freonerna kommer gasen alltså att leda till en ökning av UV-strålningen här på jorden och därmed ställa till problem: en minskning av skördarna, klimatförändringar m.m. Det bidrar också till att öka växthuseffekten. Jag vill också än en gång betona att koldioxidökningen är mycket allvarlig. Det blir koldioxid hur mycket rening vi än utrustar bilar med så länge vi kör med bensin eller andra fossila bränslen. Sven Hulterström sade att det ekonomiska systemet sätter ramar, och det är alldeles riktigt. Därför måste man använda de ekonomiska styrmedlen. I dag subventioneras flyget kraftigt, på kommunal nivå, på landstingsnivå och på statlig nivå. Man betalar inte skatt för bränslet eller avgift på annat sätt, som andra trafikslag, exempelvis bilismen. Detta gör att det sväller. Det finns flera exempel på att man bygger ut kommunala flygplatser på orter i landet där det faktiskt finns parallella järnvägsförbindelser som i stället skulle kunna rustas upp, t.ex. Dala Airport och den planerade flygplatsen i Trestad vid Trollhättan. När det gäller Trollhätteområdet är det aktuellt att förhandla bort persontrafiken på järnvägen. Flera talare har varit inne på internationella överväganden. De menar att Sverige inte kan göra så mycket, eftersom det kommer så mycket utifrån. Faktum är att om vi ser på hur mycket vi släpper ut per person får vi en mer rättvisande bild. Det visar sig att Sverige ligger mycket högt. När det gäller kväveoxidutsläpp per person hör Sverige till de länder som har det största utsläppet i Europa. Anledningen till att länder på kontinenten har större problem är helt enkelt den att det finns fler människor där. Vi skall inte slå oss för bröstet och säga att vi är bättre än dem när det gäller den här politiken. Jag vill också betona att internationaliseringen som man talar varmt för är en av orsakerna till att vi har fått de här problemen. Det är ju EG anpassningen som gör att man vill gå upp till 60 tons lastbilar. 60 tons lastbilar i svenska skogsbygder leder till att det blir svårare att utveckla järnvägarnas godstransporter. Man för över godstransporter från järnväg till landsväg, precis tvärtemot vad man enligt trafikpropositionen skall göra. Ett annat exempel gäller satsningen på vägarna. I mitt inledningsanförande framhöll jag att man gör omfattande investeringar i vägarna och ställer dem till förfogande praktiskt taget gratis. Man betraktar vägarna som en allmän nyttighet och bara bygger och bygger, medan man inte alls satsar på samma sätt på järnvägarna. Detta gör att vägarna blir bättre och att de hela tiden tar över trafiken. Ett exempel är den s.k. Bothnia-banan, alltså en förlängning av ostkustbanan längs Norrlandskusten. Vi som bor i Norrland försöker tänka litet grönare, och därför driver länsstyrelserna längst i norr numera idén om Bothnia-banan. Man skulle då ha en förbindelse mellan Sundsvall och Härnösand, längs den bana som redan finns, och sedan skulle banan gå vidare till Örnsköldsvik, Umeå osv. upp till Luleå. En sådan bana skulle leda till betydligt fler arbetstillfällen i norr och ett starkare näringsliv. Det skulle också innebära att det blev mindre trafik på vägarna. Över huvud taget skulle det på många sätt medföra förbättringar. I stället planerar man att lägga ned Sundsvall-Långsele-banan som är den första biten. Däremot satsar man på flygtrafiken, vilket gör det omöjligt att på lång sikt bygga ut Bothnia-banan. Det är ett konkret exempel på hur man underminerar möjligheterna att bedriva en miljövänlig trafikpolitik. Man gör alltså inte vad man kan göra. Flera har också talat om järnvägsförbindelser med Norge. Jag kan nämna de järnvägslinjer som man nu är på väg att lägga ned: Kristianstad Hässleholm, Karlskrona-Kristianstad, Växjö-Alvesta-Borås-Göteborg, Nässjö-Jönköping-Falköping, Uddevalla-Herrljunga-Borås, Kornsjö-Göteborg, Charlottenberg-Karlstad-Kristinehamn, Sundsvall-Östersund, Östersund-Storlien, Mellansel-Örnsköldsvik och Umeå-Vännäs. Vidare avser man att dra in nattågen på övre Norrland. Här är en massiv nedläggning på gång, och det är så grovt att många i Sverige inte ens vill tro på att det är sant. Det stämmer inte alls med de signaler som gavs här nyss. Men verkligheten är krass. Vad som händer är att man satsar mycket massivt på flyg och vägtrafik och lägger ned de trafikslag som är miljövänliga. Så några ord om sjöfarten. Den är energisnål, men den har i dag inga miljökrav på sig, och det gör att man har höga utsläpp. Detta har använts som ett argument för en Öresundsbro. Det är dags att sätta in miljökrav också där. Det går att rena mycket mer —i dag renas ju praktiskt taget ingenting alls.

Herr talman! Jag skall ägna några minuter av min tid i denna andra replikrond åt att fortsätta att presentera hur vi i moderata samlingspartiet ser möjliga lösningar för att nå fram till en förbättrad miljö. Bilismen här i landet i dess olika former betalar i dag skatter och avgifter i storleksordningen 25 miljarder kronor per år. Samhällets kostnader för densamma är cirka hälften av den summan. Det finns alltså skäl att överväga om inte resurser härifrån borde ställas i miljöförbättringens tjänst. En kraftig upprustning av vårt vägnät skulle, som jag tidigare sagt, både öka trafiksäkerheten och drastiskt minska avgaserna. Låt oss få en trafikmiljö med färre olyckor, färre köer, mindre trängsel och mindre stress — allt sammantaget betyder förbättrad miljö. I dag satsar världens bilindustrier enorma summor på att få fram ny teknik — nya motorer med andra energikällor än bensin och diesel ligger inom räckhåll. Det är just med tekniska åtgärder som framgång snabbast nås. Nya motorer, alternativa bränslen och en bättre formgivning av fordonen är exempel på det arbete som bedrivs. Glöm inte heller människan som individ! Mer information skapar större ansvarskänsla och ökar kunnandet — alla kan lära sig att köra mjukare, hänsynsfullare och effektivare. Miljön mår bra av det också. Trafikreglering i alla dess former är ett viktigt instrument för förbättrad miljö, likaså bättre transportplanering. Om alla beslutsfattare inom kommunikationssektorn kunde förmås att tänka både ekonomiskt och miljömässigt —- ty det hör ihop — skulle det föra utvecklingen inte bara ett steg utan ett språng framåt mot bättre förhållanden. Samhället självt kan genom stimulanser, avgifter och verklighetsanpassade föreskrifter driva utvecklingen åt rätt håll. Både samhällsekonomiskt och privatekonomiskt är det av vital betydelse att vi har ett rikt diversifierat transportutbud i vårt land och att vi bevarar det. Även om alltså statsmakter Prot. 1988/89:30 na kan verka pådrivande på olika sätt — skatter, skatterabatter, påbud, 23 november 1988 planering, orientering, investeringar osv. — så är inte detta det mest . - i Debatt om trafikpolitiavgörande. Det är i stället att vinna förståelse hos alla de enskilda Yikp Eg RESTEN sr ken och dess konsemänniskorna för miljöpolitikens krav och att väcka deras ansvar och få deras IRS kvenser för miljön enskilda medverkan. Ett sådant synsätt stämmer särskilt väl med moderata samlingspartiets syn på den enskildes rättigheter och skyldigheter. Vi måste öka informationen — inte bara gnälla och domedagspredika. Saklig och trovärdig information kan ge oss bilförare som håller hastighetsgränserna, som ransonerar sitt bruk av bilen så att småkörningar till kiosker och närbutiker försvinner och hushållsköp veckoplaneras. Görs därtill kollektivtrafiken mera attraktiv i form av större turtäthet och tillgänglighet, står nya vinster att vinna. I större tätorter är infartsparkeringar ett bra komplement till kollektivtrafiken. Sammanfattningsvis vill moderata samlingspartiet åstadkomma bättre miljö genom 2. stimulans av teknik och forskning 3. samhälleliga åtgärder typ vägunderhåll och nybyggnad, trafikreglering, en markanvändning som bättre kombinerar bostäder och arbetsplatser m.m. samt att skapa bättre trafiknät 4. allra viktigast: att informera och engagera de enskilda människorna till aktivt miljödeltagande. Och sådant finns, herr talman. Vi har en bilismens folkrörelse i Motormännens riksförbund. Motormännen har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt velat ta del i ansvaret för den miljöpåverkan som medlemmarna utövar. Jag har här ett exempel på detta, ett miljöprogram av mycket ambitiöst slag, som landets största bilistorganisation med över 200 000 medlemmar har ställt sig bakom. Det är ett utmärkt exempel på vad vi kan förmå de enskilda människorna, enskilt och kollektivt, att medverka i. Jag ser det inte som min uppgift att i sak debattera med vare sig folkpartiet eller centerpartiet om enskilda förslag som de kommer med, utan det är för mig viktigare att sakligt och objektivt granska främst de förslag som miljöpartiet för fram. Jag har uppfattat Roy Ottossons båda inlägg som närmast en domedagspredikan och att han endast mycket vagt antytt vilka åtgärder miljöpartiet egentligen realistiskt vill föreslå och genomföra. Vpk:s Viola Claesson känner jag sedan gammalt i trafikpolitiken. Hon företräder ett synsätt som jag tror att inte bara moderata samlingspartiet utan den övervägande delen av det svenska folket inte kan godta. Tall vänlighet skulle jag vilja säga till Anna Wohlin-Andersson att det inte är riktigt att stå här i kammaren och säga att det inte längre satsas på färjorna i Öresund därför att man inte vet hur det blir med bron mellan Sverige och Danmark. Man har beslutat om en satsning i klassen flera hundra miljoner kronor på färjor från både dansk och svensk sida, SFL och DSB, på färjeleden mellan Helsingborg och Helsingör. De skall vara i sjön inom ett och ett halvt år. 21 ken och dess konsekvenser för miljön

Herr talman! Först några ord om hastighetsgränserna. Det finns de som säger att vi skall sänka hastighetsgränserna t.ex. från 90 till 80 eller från 90 till 70, för då kommer de trafikanter som nu kör 110 att köra 90. Det finns allvarligt arbetande politiker som säger på det sättet, även om ingen har sagt så här i dag. För oss i folkpartiet är det viktiga att man skall följa lagarna. Därför måste frågan om bilen och hastigheten gälla hur vi skall kunna förmå trafikanterna att hålla hastighetsgränserna. Vi kan inte säga så här på andra miljöområden, t.ex. om vi fastställer koncessionsbeslut om hur mycket ett företag får släppa ut: ”Det här är minimiregler. Om vi sätter gränsen lågt får vi räkna med att företaget släpper ut mera.” Vi måste vara laglydiga även när det gäller hastighetsgränserna. Jag har med intresse lyssnat på järnvägsdebatten — jag är ju inte med i trafikutskottets diskussioner så ofta. Jag har funnit att de som egentligen borde värna om järnvägen mest är de som talar mest illa om SJ. Jag vill säga i all vänlighet till Anna Wohlin-Andersson att hennes anförande var en stor klagovisa över SJ. Viola Claesson lyckas ibland komma bort ifrån Gyllenhammar, även om hon som vanligt ägnade en mycket stor del av sin tid åt honom. Hon klagade inte så mycket på SJ, men det fanns fel, sade hon: den nya ledningen kommer från näringslivet. Jag tycker vi skall se positivt på SJ. Det har hänt många positiva saker sedan vi fick det nya trafikbeslutet. Vi riksdagsledamöter, som ju åker tåg mycket, vet att servicen har förbättrats. Vi vet att SJ har satt in nya sovvagnar mellan Malmö och Stockholm, och de lär vara övertecknade flera månader i förväg. Det är klart att när sådana vagnar kommer på sträckorna till Sundsvall och Göteborg, kan SJ med rätta ta många trafikanter från flyget. Sedan det här med Norge. Det är självklart att vi skall ha järnvägsförbindelser med våra grannländer. Det går inte för oss att klippa av de förbindelserna, det förstår var och en. Det gäller också godstrafiken. Det är viktigt att så mycket som möjligt av godset mellan Norge och Sverige transporteras på järnväg. Därför bör det här inte vara någon stor stridsfråga. Järnvägsförbindelserna mellan Sverige och Norge behöver förbättras, inte försämras. Sedan också något om flygtrafiken. Det som sagts här är riktigt, dvs. att flygtrafiken har ökat oerhört mycket. Men det är också riktigt att den förorsakar stora utsläpp. Det kan ju var och en förstå. Bara på en minut släpper ett flygplan ut mer avgaser än en stor bilpark gör. Denna utveckling fortgår över hela världen. Jag är helt övertygad om att flygtrafikens miljökonsekvenser kommer att diskuteras över hela världen, inte bara här i Sverige. Det måste åstadkommas internationella överenskommelser. Även vi i vårt land måste göra en del. Det förslag om 60 milj.kr. som kommunikationsministern har presenterat är bra. Men jag hoppas att kommunikationsministern samtidigt ser det som en ren symbolhandling. 60 milj.kr. påverkar ju i och för sig inte styrningen. Vi i folkpartiet förespråkar en annan metod. Det gäller ju att ge företagen incitament, så att de verkligen går över till motorer som är miljövänliga. Därför vill vi gå längre när det gäller avgifterna. Men vi har i alla fall en början när det gäller avgifter även för flyget och när det gäller att flyget får bära sin del av kostnaderna. Herr talman! Kommunikationsministern har sagt att han skall svara i ett senare inlägg på ställda frågor. Jag ställde några, som jag tycker, väldigt betydelsefulla frågor till kommunikationsministern. Det gäller sådant som har stor betydelse för att vi skall nå uppsatta mål. Vi kommer nämligen annars inte att nå målet beträffande en begränsning av kväveutsläppen till 30 90. Jag upprepar således här mina frågor: Hur blir det, kommunikationsministern, med stimulanserna för befintliga bilar? Riksdagen har ju fattat ett beslut. Men kommer regeringen att fullfölja det, och när kommer ett förslag? Hur blir det med bilskrotningen? Vi vet att det finns ganska mycket pengar i fonden för detta ändamål. Frågan kan upplevas som obetydlig. Bilskrotningen är dock inte vad den skulle vara. Det finns alltså möjligheter att få bort de allra värsta förorenarna. Är kommunikationsministern beredd att ställa sig bakom en rejäl höjning av skrotningspremierna? Så till frågan om hastigheterna. Hur skall vi kunna komma någon vart i denna fråga? Det går ju inte att år efter år bara allmänt säga: Vi skall hålla hastighetsgränserna. Jag frågar därför: Vilka metoder föreslår kommunikationsministern när det gäller att verkligen förmå medborgarna att hålla hastighetsgränserna? Slutligen, kommunikationsministern, något om prövningen av vägbyggen. Det har här talats om utomparlamentariska aktioner. Vi i folkpartiet är av den uppfattningen att det är nödvändigt att en ändring kommer till stånd, så att de miljöfarliga vägbyggena prövas på ett annat sätt, i enlighet med vad som gäller för annan verksamhet. Är kommunikationsministern beredd att ställa upp på det?

Herr talman! Jag håller med Rolf Clarkson om att färjor skall befinna sig i sjön. Men vad jag har sagt är att man inte har satsat tillräckligt mycket på miljövänliga färjor så länge människor inte kan känna att det finns en framtid. Sedan till Lars Ernestam och folkpartiet. Det frågas här: Tror inte ni i centern på SJ? Ja, om vi inte gjorde det, hade vi ju inte föreslagit att 25 miljarder skulle avsättas för investeringar under de närmaste tio åren. Däremot tycker vi inte att det är positivt att lägga ned 20 linjer, att höja biljettpriserna med 15 96, att föreslå en kraftig minskning av antalet godsterminaler och att helt nonchalera Norrlands inland. Om ni i folkpartiet tycker att sådant är positivt, talar vi inte samma språk. Jag har förståelse för att statsrådet ännu inte har hunnit svara på mina frågor. Man jag noterar, tyvärr, att statsrådet inte har sagt ett enda ord om samhällsplaneringen. Är det vi svenskar som skall styra vår samhällsutveckling eller är det vi och den kapitalstarka storindustrin — nu talar jag nästan samma språk som Viola Claesson — som skall styra? Statsrådet skyller den bristande beslutsviljan på att saker och ting inte är så enkla som vi tror — jag förmodar att ”vi” är det samma som oppositionen. Detta är inte något försvar för handlingsförlamningen. Sverige blir vad vi gör det till. Det blir så rikt, fagert och starkt vi vill, står det i en gammal visa. Trafikens miljöproblem är nu så hotande och fordrar så genomgripande insatser och beslut att frågan om vägtrafikens framtida struktur liksom de krav och begränsningar beträffande bilismen som en lindring av miljöskadorna medför inte kan anstå. Regeringen får inte längre försena satsningarna på miljövänliga fordon och bränslen. I tätorterna står i dag bensinoch dieseldrivna bilar för ungefär lika stora utsläpp av mutagena/cancerogena ämnen — trots att de bensindrivna bilarna är tio gånger fler. Om 10-15 år, när katalytisk avgasrening är genomförd, står dieseldrivna för 90 96 av utsläppen. De största miljöskadorna på grund av trafiken har vi i de större städerna och tätorterna. Det är ryckigheten i trafiken, det myckna stillaståendet vid ljussignaler och de långa köerna som ger upphov till en dålig miljö — främst för människor, men också för redan döda kulturföremål. Vad kan vi då göra åt detta? Ja, stora städer är inte byggda för bilar. Vi måste därför ha helt andra typer av fordon. Dieseldrivna fordon klarar förmodligen inte de krav som tätortstrafiken kommer att ställa i framtiden. Vi kan ha fordon som är gaseller eldrivna eller också fordon som drivs med etanol. Om man avstod från skatt på etanol, skulle man klara stora delar av det svenska jordbruket. Dessutom skulle vi få en inhemsk energikälla och miljövänligare trafik. Min konkreta fråga i dag till statsrådet Hulterström är: Är statsrådet villig att äntligen säga ja till tillverkning av etanol — en etanol som skulle vara skattebefriad? Alla bilar som uppfyller bestämda krav på bränsleförbrukning, miljövänlighet och anpassning till förnybara bränslen bör få nybilsrabatt på t.ex. 10 96 genom reducering av accisen eller momsen. Jag upprepar folkpartiets fråga: Kan vi få förslag om detta snarast? Vi måste ta till alla möjliga stimulanser — lagstiftning, stimulanser för bilister, stöd till teknisk utveckling, krav på fabrikanterna osv. I Sverige finns två av världens främsta biltillverkare. Således vore det orimligt om dessa i åratal skulle exportera miljövänliga bilar, som inte kunde köpas i Sverige. Vi måste ställa krav på fordonstillverkarna. Ett statsråd som har suttit med i Volvos styrelse i tio år borde väl veta hur man gör. I dagarna har regeringen lagt fram en proposition om avgifter för flyget, och denna stöder vi i centerpartiet. Vi tycker dock att regeringen borde ta initiativ till internationella överläggningar för att möjliggöra miljöavgifter på internationell flygtrafik. Det borde vara av intresse för människor i andra delar av Europa, och för övrigt i hela världen, eftersom miljöproblemen är globala och angår människor över hela världen. För att vi skall få en bra utveckling när det gäller fordonsparken måste vi, som jag sade förut, stimulera till en bättre katalytisk avgasrening, bättre förbränning och bättre motorer på gamla bilar. Och för att vi skall få en utveckling på detta område krävs det frihet och stimulans. Bilägaren måste få frihet att komplettera sin bil på lämpligt sätt. Med naturvårdsverkets tolkning av bilavgasförordningen saknas den här friheten i dag. Detta förhållande måste vi ändra på. Miljökraven bör konkret anslutas till funktion och resultat, inte till precisa prylar. Till slut några ord till Roy Ottosson. Det är bra att ni i miljöpartiet har initierat den här debatten. Men tro inte att ni är de första som har talat om trafik och miljö. Läs inte bara propositionen, utan läs också reservationerna och motionerna i anslutning till vårens trafikbeslut! Då får ni se att här framförda tankar har varit aktuella länge från vissa riksdagspartiers sida. Kom alltså med några konkreta förslag som vi verkligen kan anamma och som är något nytt!

Herr talman! Moderaternas talesman har manat till besinningsfulla åtgärder mot miljöförstöringen. Jag skulle vilja fråga Rolf Clarkson: Är det den förra linjen, som SNF dömde ut som det farligaste och det sämsta av riksdagspartiernas miljöförslag? Rolf Clarkson sade också att det behövs en internationell väckelserörelse. När jag lyssnar till Rolf Clarksons tal om fler, bredare och rakare vägar — det handlar om ScanLink och ScanLink-system — börjar jag förstå att det kanske är dags för en nationell väckelserörelse i detta land igen. Rolf Clarkson är tyvärr inte ensam om dessa märkliga synpunkter. Och dem skall man behöva höra just i en miljödebatt! I drömlandet USA var ozonskadorna denna sommar de värsta på många år. Detta finns också att läsa i den rapport av Owe Ljunghammer som jag nämnde tidigare. Jag skall med glädje se till att trafikutskottets övriga ledamöter inkl. Rolf Clarkson kan få ta del av rapporten. Jag skulle vilja vända mig till Sven Hulterström, som inte har givit något besked ännu — det kanske kommer i nästa inlägg. Anser kommunikationsministern fortfarande, trots den gångna sommarens miljökatastrofer, att SJ:s främsta uppgift är att vara lönsamt? Det slutar väl i så fall med att SJ nöjer sig med att ge ut tidningen Raka spåret — det kanske är mer lönsamt. Men det innebär också raka spåret in i massbilismens mardröm; just den som så många i Sverige ber att få slippa. Därför vill de ha åtgärder, och därför har vi denna debatt här i riksdagen i dag, för att ta steg i rätt riktning. Det är bra att Sven Hulterström säger — så pass mycket uppfattade jag när jag försökte tolka honom positivt — att det kan bli fråga om restriktioner mot biltrafiken i storstäderna. Jag vill ändå fråga om Sven Hulterström inte har förstått att det måste bli fråga om restriktioner. Skall vi behöva gå tillbaka till de resonemang som fördes för flera år sedan, när man kunde skylla på att man inte visste tillräckligt om miljöskadorna? Nej, det måste naturligtvis handla om hur hårda restriktionerna skall vara och hur de skall se ut. Jag vill också fråga Sven Hulterström om SJ:s beteende.

Det är en positiv tolkning av de senaste dagarnas utspel. Är det så Sven Hulterström tolkar det hela? Jag framställde tre konkreta förslag till samtliga partier här i kammaren, men jag vänder mig nu speciellt till Sven Hulterström: Kan SJ och järnvägen i detta land nu få loss de miljarder som alla vet behövs om miljön skall kunna räddas? Jag är verkligen inte negativ till SJ och järnvägen, Lars Ernestam. Jag är negativ till den affärsmässighet som nu drivs in absurdum, som har komiska men också skrämmande inslag. När man handskas med det som har varit hela svenska folkets järnväg på ett sådant sätt och med sådana ord som det nya direktörs-SJ gör, måste någon säga ifrån att det inte får fortgå på detta sätt. Man kaninte lattja med sanningen och göra ett utspel ena dagen och ett annat andra dagen, utspel som kanske är motstridiga. Först och främst åligger det riksdag och regering att se till att järnvägen nu får de pengar som den behöver. Kan vi inte åtminstone här i dag försöka enas om hur många miljarder järnvägen skall få under den kommande mandatperioden? Jag upprepar också förslaget om sänkta hastighetsgränser. Några försöker här sitta på två stolar samtidigt, och jag vill fråga Lars Ernestam: Ställer sig folkpartiet bakom förslaget om sänkta hastighetsgränser och en kontroll, som sänker farterna så att det blir laglydnad på bilområdet och i landsvägstrafiken?

Herr talman! Det har ställts ett ganska stort antal frågor om SJ och järnvägen, inte bara här i debatten utan också de senaste dagarna i den allmänna diskussionen om järnvägen. Jag vill därför ägna några minuter åt att kommentera det som har sagts. Är det så att SJ nu, tvärtemot vad som har sagts tidigare, planerar en omfattande nedläggning av järnvägslinjer? Går den nya SJ-ledningen ut med något slags chockutspel för att försöka skrämma riksdagen och regeringen att ta fram mera pengar till SJ? Går denna politik då stick i stäv mot vad vi sade så sent som i våras när vi fattade de trafikpolitiska besluten? Det är några av de frågeställningar som har väckts i detta sammanhang. Låt mig först erinra om vad det var som riksdagen egentligen sade i beslutet om trafikpolitiken och vad som lades fast så sent som i maj månad när det gäller hur järnvägstrafiken skall utvecklas i framtiden. Det var bl.a. att järnvägen skall utvecklas där den har de bästa framtidsförutsättningarna. I det järnvägspolitiska beslutet sades att SJ skulle få koncentrera sina resurser till de slag av trafik som SJ kan förväntas vara bra på och inte sprida ut sina ansträngningar över hela det trafikpolitiska fältet. Det sades också att det för miljöns skull måste finnas en bra järnvägstrafik mellan storstadsregionerna, där det bor mycket folk och finns ett stort underlag och där järnvägen kan vara ett bra alternativ till bilen. Detta är alltså viktigt ur miljösynpunkt. Här blir naturligtvis snabbtågsplanerna betydelsefulla när de genomförs. Det sades vidare att det för miljöns skull skall vara en bra godstrafik på järnväg, där de stora godsströmmarna går, där de största problemen med landsvägstrafiken finns, t.ex. de tunga transporterna på norra stambanan, och där godset går från de stora industriregionerna till exportmarknaderna. Det är där som det är meningsfullt för SJ att konkurrera. Från miljösynpunkt är det viktigt att SJ kan bryta in och ta över landsvägstransporter till järnvägen. Sedan kan det finnas regionalpolitiska skäl för att göra avsteg från dessa — Prot. 1988/89:30 principer, men det är en annan debatt än den om SJ:s framtidsförutsätt 23 november 1988 S a är viktigt att släjfast, och det belöyer tydligen göras gång på gång: kens ockidesskontel Järnvägen är ett miljövänligt och ett energisnålt trafikmedel, men — och det Ng kvenser för miljön är ett viktigt men — järnvägen är bara miljövänlig om den används. Om folk inte använder järnvägen utan åker bredvid den i sina bilar har det ingen miljöpolitisk betydelse att ytterligare resurser satsas på järnvägen. Det borde egentligen vara en självklarhet att det bara är om järnvägen får möjligheter att utvecklas — vilket den inte har fått —, att följa med sin tid, att vara ett modernt alternativ till andra transportmedel, som järnvägen har en framtid. Det är dessa grunder som de trafikpolitiska besluten, och särskilt de järnvägspolitiska besluten, bygger på. Det är den allmänna utgångspunkten för dem. Det ingick i detta färska riksdagsbeslut att vi visste att en del trafik som SJ bedriver inte är lönsam, att ett antal linjer inte kunde drivas med lönsamhet. Hittills har riksdagen anslagit en klumpsumma i storleksordningen 1,3 miljarder, om man lägger ihop alltsammans. Det är inte samma belopp som vi diskuterar nu. De pengarna har riksdagen anslagit utan att egentligen veta om man har fått någon trafik, eller i varje fall inte vad för slags trafik man har fått. Vi sade att vi skulle ändra på den ordningen. Vi skall ha en annan ordning, där vi tar bort bansystemet och för över det till ett särskilt banverk som kan jämställas med vägverket. Samhället, staten och riksdagen tar via anslag över budgeten ansvaret för underhåll och utbyggnad av bansystemet. SJ befrias från den tunga börda SJ har haft, att ha ett företagsekonomiskt krav på sig att förränta även bansystemet. Det tar vi bort, och därmed ökar vi järnvägens konkurrensförutsättningar. Det var en mycket viktig och grundläggande del av detta beslut. När Roy Ottosson säger att SJ nu bara skall arbeta efter företagsekonomiska principer, är det riktigt att trafikrörelsen inom SJ skall göra det. Men den stora skillnaden mot tidigare är att hela bansystemet har avlastats kraven på företagsekonomiska principer, och vi har sagt att det får utvecklas efter samhällsekonomiska bedömningar. Nu pågår genomförandet av denna organisation, formellt verkställt den 1 juli i år enligt riksdagens beslut. Det är naturligtvis ett arbete på några års sikt att föra ut detta i verkligheten. Men banverket finns nu och är en påtaglig realitet, som man kan gå ut och tai. Just då får vi denna debatt om att allting skall gå efter företagsekonomiska principer. Det är precis så det inte skall vara i det avseendet. Däremot skall trafiken naturligtvis vara lönsam. Viola Claesson säger exempelvis att lyxvagnar nu skall finnas på tågen och antyder att andra får vara med och betala detta. Nej, det är just det som är en av poängerna. Bygger SJ lyxvagnar, får de förräntas enligt företagsekonomiska principer, och de som använder dem får också betala för dem, enligt de riktlinjer som vi nu har dragit upp för järnvägspolitiken. Jag tycker att denna debatt är märklig. Visserligen kan man säga att journalisterna inte är skyldiga att hålla reda på detta. Men när riksdagen fattar ett beslut så sent som i maj, medvetet skiljer ut detta system och säger 27 att SJ av regionalpolitiska skäl skall ha betalt för att dessutom driva trafik på ett antal linjer, är det underligt att alla i början av den diskussionen står upp i stor förvåning och talar om en ny stor nedläggningsvåg. Transportrådet har närmare 600 milj.kr. att köpa trafik för. Visserligen har vissa myndigheter i vårt land en rasande förmåga att göra slut på pengar, bl.a. på riksdagens uppdrag. Detta har visat sig när vi tittat på de senaste tio årens ekonomi. Men någonting måste de väl få för dessa 600 milj.kr., när de har förhandlat färdigt med SJ. Det är alltså i mina öron en mycket konstig diskussion som förs. Jag kan förstå att de som inte följt järnvägsdebatten för den, men jag kan inte förstå att de som deltog i järnvägsdebatten så sent som i maj månad för denna diskussion om att den nämnda trafiken nu skall läggas ned. Jag vill inte påstå att pengarna räcker till all trafik som önskas ute i olika delar av landet. Det är möjligt att riksdagen i maj månad anslog för litet pengar till denna typ av trafik. Då får vi ta en ny diskussion med riksdagen, om huruvida vi skall öka anslagen. Men jag skulle vilja säga att vi inte skall göra som Viola Claesson och delvis även Anna Wohlin-Andersson vill: vi skall inte leta upp varenda förlustbringande järnvägsstump vi kan hitta i landet. Vi skall inte leta efter varenda järnvägsvagn där det inte sitter några passagerare och sedan säga: Här vill vi anslå så mycket pengar som möjligt för att täcka ökade förluster och köra ytterligare tomma järnvägsvagnar. Det äringet förnuftigt sätt att använda skattebetalarnas medel på. Vi skalli stället fråga oss var vi får den bästa trafiken. Hur kan vi få en så effektiv trafik som möjligt för de här pengarna? Efter de grunderna skall vi vara beredda att ställa anslag till förfogande, för att kunna upprätthålla en trafik även när trafik-SJ anser att den inte kan bedrivas med lönsamhet. Detta är den väsentliga skillnaden och den nya viktiga utgångspunkten för de diskussioner vi skall föra. Om inte detta har framgått ens för dem som själva förde debatten i maj månad, är det så mycket tacksammare att vi redan i november får upprepa dessa grundläggande principer för hur dessa frågor skall skötas framöver. Jag ser med tillförsikt fram emot nya debatter. Vi kan alltid ha delade meningar om i hur stor omfattning detta slags trafik skall bedrivas, men vi skall veta vad det kostar, och vi skall veta vad vi får för pengarna. Herr talman! Frågor har ställts om hastigheterna och om trafiktillväxten. Det är inte min avsikt att inte svara på dem. Jag ber att få återkomma till dem i nästa inlägg.

Herr talman! Jag konstaterar att inget annat parti än möjligen vpk kan tänka sig att bromsa upp biltrafikökningen. Det är denna ökning som ligger bakom de stora miljöproblem vi fått av trafiken. Det är ett faktum att vi har haft en trafikökning på 5—6 96 om året de senaste tre åren. Det är ett faktum att vi använder fossila bränslen i bilarna, ett miljöovänligt drivmedel. Men det verkar inte finnas något annat parti än möjligen vpk — förutom miljöpartiet, förstås — i denna riksdag som är berett att göra något åt detta. Här försvaras de mycket kraftiga satsningarna på vägtrafiken. Det handlar om miljardrullningar hela tiden. Det vi inledningsvis har sagt är att vi måste tänka om och hålla igen just — Prot. 1988/89:30 vägtrafikökningen. I stället måste vi satsa på de miljövänliga trafikslagen, 23 november 1988 t.ex. järnvägen. Järnvägen ligger 40 år efter i investeringar jämfört med Debatt om trafikpoliti vägarna. 5 dess KA Jag har blivit anklagad för att föra fram domedagsprofetior. Jag har red Sida: beskrivit den verklighet vi lever i, och det kallas för domedagsprofetior. Jag kaninte rå för att det som hände i Västerhavet faktiskt hände i somras. Det är sant. Fisken är borta på många områden. Havet är förgiftat, övergött. Det är faktiskt sant att skogarna börjat dö i sydvästra Sverige. De har dött i delar av Centraleuropa. Det är sant. Det är ingen domedagsprofetia. Det är en beskrivning av den verklighet vi skall hantera. Att som moderaternas förespråkare bortdefiniera den verklighet som jag beskrivit och låtsas att det är bilföretagens mer inskränkta verklighet som är den verklighet vi skall anamma, det är att ge upp. Då struntar man fullständigt i miljön. Konkreta förslag från miljöpartiet har efterlysts. Jag har faktiskt räknat upp en rad konkreta förslag. Jag gjorde det nyss. Satsa mycket mer på järnvägarna! Vi har föreslagit 65 miljarder till järnvägar och kollektivtrafik runt storstäderna fram till sekelskiftet. Självklart skall satsningar på stora vägprojekt hållas igen. Även om det kan verka som om Österleden skulle kunna vara en miljöbevarande åtgärd, eftersom man får bort trafiken från innerstaden, leder denna typ av kringtrafikleder alltid till att biltrafiken på längre sikt ökar. Då står vi där i en ny tvångssituation, och sedan upprepar detta sig. Satsningarna måste alltså vara mycket mer långsiktiga. Det finns också många miljövänliga drivmedel. Jag skall bara som sista punkt nämna motorgasen, som försvann i Sverige. Den finns runt om i Europa. Återinför den, satsa på vätgasdrift och andra miljövänliga drivmedel! Då kommer vi ur den här knipan.

Herr talman! Till Viola Claeson vill jag först, med anledning av hennes yttrande om moderaterna och hastighetsbestämmelserna, säga att vi är för ett hållande av de gällande hastighetsgränserna. Men vi vill att de på enskilda vägavsnitt skall utformas eller anges så att bilisterna finner dem motiverade. Finner bilisterna de hastighetsbegränsningar som anges utmed vägarna motiverade, kommer de också på ett bättre sätt än nu att hålla dem. Det är på det sättet vi ser på denna fråga. Vilket ok är det som riksdagen ständigt måste bära i alla sina trafikpolitiska debatter? Jo, diskussionen, tragglet om SJ, dess utbredning och dess utformning. Jag ansluter mig till praktiskt taget hundra procent till den stringenta, vältaliga och fylliga förklaring som statsrådet Hulterström gav beträffande vårt beslut om SJ:s utformning från i våras. Vi tycker att man på vissa punkter ser för legärt på anslagen till den olönsamma trafiken, men sanningen är, Roy Ottosson, att om vi satsar 65 miljarder kronor på järnvägsnät som inte vinner passagerare eller gods, blir en sådan satsning i dubbel mening miljöförstörande. Vi tar pengar från områden där vi kunde ha hjälpt miljön till SJ, som ju inte är fullständigt miljöförskönande i sin trafikutövning. 29 Herr talman! Jag vill avsluta med att ange en allmän inriktning från moderata samlingspartiet när det gäller miljöpolitiken. Man sade i radion i morse att trafiken växer och att transportarbetet växer. Vad beror det på? Jo, det beror på att våra fabriker kör för fullt, att sysselsättningen är hög, och med hög sysselsättningsgrad får de enskilda människorna större inkomster. Vi har råd att ha sjukhus, som ökar livslängden på medborgarna, vi kan ge våra ungdomar skolor och bra utbildning, som ger dem en bra start i livet. Vi för en bra socialpolitik, vi ger enskilda människor möjlighet att resa, vi klarar oss i konkurrensen med omvärlden och kan behålla och utveckla vårt välstånd. Allt detta är livskvalitet, och då är miljöpolitiken ett av inslagen i en livskvalitet som skall tillfredsställa medborgarna nu och för framtiden. Det är vad vi i moderata samlingspartiet vill verka för.

Herr talman! Jag hade en diskussion med Anna Wohlin-Andersson, och jag skall inte förlänga den så mycket. Men är det inte så, Anna Wohlin Andersson, att om man köper något eller vill satsa mycket på en sak — och jag vet att centern vill satsa mycket på järnvägarna — då vårdar man också väl det man vill satsa på och talar väl om det? Jag tyckte faktiskt att Anna Wohlin-Andersson i sitt första inlägg gnällde litet väl mycket på SJ. Det gäller i stället att diskutera — kanske på det sätt som kommunikationsministern gjorde här i dag — hur vi skall kunna utnyttja den enormt stora och bra resurs som SJ är. Så till Viola Claesson om hastighetsgränserna. Det är inte Viola Claesson som har sagt att om vi sänker hastighetsgränserna kommer folk att köra med samma hastigheter som vi har i dag. Det är andra politiker som sagt det. Men jag menar att det är farligt att resonera så. Folkpartiet är berett att ställa upp på hårda restriktioner. Det gäller kontroller, information och mycket annat. Och det har vi både i debatt och på annat sätt fört fram. Det är viktigt. Jag förstår att Viola Claesson känner lika kalla kårar när hon talar om USA som när hon talar om Gyllenhammar. Men om vi ser på USA, som jag tror att Viola Claesson inte uppskattar särskilt mycket, finner vi att man där har en övervakning och i stor utsträckning håller hastighetsgränserna. Det är nödvändigt. När jag kör med tillåtna 90 km hastighet åker bil efter bil förbi och pekar att jag borde köra ut i vägkanten. Det är inte rätt. Har vi en lagstiftning skall den följas. Så till Roy Ottosson: Det finns mycket att säga om miljöpartiet. Jag tycker att Roy Ottosson bör vara litet försiktig och inte tala så negativt om den katalytiska avgasreningen. Han borde vara medveten om att vi med denna avgasrening fram till år 1995 kommer att få 170 000 ton mindre kväveoxidutsläpp. Är det inte värdefullt för miljön? Och i diskussionen om vägarna säger ni att vi inte skall ha kringfartsleder. Nu har Roy Ottosson någon möjlighet till ytterligare replik, men jag kan ändå ställa frågan: Hur många husfasader skall vittra bort och hur många människor skall bli sjuka i Stockholms innerstad innan vi kan få bort trafiken ur innerstaden på grund av att vi inte har bra kringfartsleder? Det är en fråga man mycket väl kan ställa. Jag är ledsen att kommunikationsministern inte gav mig de svar jag önskade medan jag har replikmöjlighet, men jag vill säga till kommunika tionsministern, som jag har kritiserat för en del saker, att han när det gäller Prot. 1988/89:30 järnvägstrafiken i dag har talat som en vän till SJ. Det är den sortens 23 november 1988 konstruktiva resonemang vi måste föra. Då får järnvägen möjlighet att också Debatt om trafikpoliti

Herr talman! Statsrådet säger att detta är en konstig debatt, men det är inte vi som tagit upp debatten om att lägga ned en massa järnvägslinjer. Det är SJ i gott sällskap med järnvägens dödgrävare nummer ett, transportrådets generaldirektör. Jag har aldrig sagt att vi skall köra tåg till varenda by. De järnvägar vi nu diskuterar är delar av det stomjärnvägsnät som statsrådet själv fastställde för fem månader sedan. Jag tyder statsrådets svar så att han nu är beredd att gå ifrån sitt uttalande från i våras. Har jag fel? Jag hoppas det. Vad järnvägen behöver är ordentliga nyinvesteringar. Därför har centern föreslagit en tilldelning av 25 miljarder kronor på tio år jämfört med regeringens förslag om 10 miljarder kronor. Statsrådet säger att folk och gods inte använder järnvägen. Det är väl inte folkets och företagens fel! Förbättrad service, punktlighet, anpassning till kundernas tidsönskemål behövs. Och det behövs en offensiv marknadsföring. Det finns företag som aldrig har fått kontakt med en marknadsförare från SJ. Det är skam att Norrlands inland är tomt på godsterminaler enligt den karta jag nämnde och också snart kanske blir tomt på järnvägstrafik — när vi har inlandsbanan. Vi behöver transittrafik på järnväg, och det har statsrådet inte hunnit säga någonting om än. Vi behöver en terminal i Hargshamn, den finns inte heller med på kartan. Centern vill fortsätta sin kamp för ett miljövänligt decentraliserat samhälle med livskvalitet. Jag vill ge statsrådet Hulterström tre konkreta förslag som går att genomföra nu med detsamma. Ge Göteborgs och Bohus län större anslag till Bohusbanan! Det har anslagits 283 milj.kr. till länstrafikanläggningar, men bara 3 26 skall gå till Bohusbanan. Det kan ändras. Då förbättrar man havsmiljön. Postverket tänker börja sortera post på rastplatser utmed vägarna. Det är fel. Använd järnvägskupéer! Till slut, eftersom detta är min sista replik: Jag tycker faktiskt precis som Rolf Clarkson att Sverige har en stor chans att bli föregångare på miljövänlig, samhällsvänlig regionalpolitiskt riktig trafikpolitik. Att vi sedan inte har samma uppfattning om vad detta är, det är en annan sak. Men vi har en chans att bli föregångare, att sälja know-how på detta område till den övriga världen.

Herr talman!

Jag måste säga att jag som medlem av arbetarrörelsen upplever detta som ganska plågsamt, och jag tror nog att Sven Hulterströms partibröder och systrar gör det också. De borde i varje fall göra det. Fru talman! I våras gick alla de borgerliga partierna och socialdemokraterna— på initiativ av socialdemokraterna — till verket med att säga ja till den ena moderatmotionen efter den andra på trafikpolitikens område. Först och främst sprängde man SJ i två delar, ett banverk och ett affärsdrivande SJ. Det är detta affärsdrivande SJ som inte har annat i tankarna än lönsamhet — affärsmässighet. Här får vi höra Sven Hulterström låta precis som den nya SJ-direktören. Men okej, det har fattats ett beslut som har öppnat vägen för just precis detta agerande. Därför krävde vpk redan i våras, utan stöd från något annat parti, att järnvägen skulle tilldelas 45 miljarder fram till år 2000. Den skulle inte splittras, och staten skulle ha huvudansvaret ekonomiskt, socialt, miljömässigt och regionalpolitiskt för att banorna i landet skulle få leva. Vi i vpk anser verkligen att Hela Sverige skall leva. Men de som i regel syns i jippoliknande kampanjer bakom slagordet Hela Sverige skall leva har i praktiken inte gjort ett uns för att den miljövänliga järnvägen skall få leva på riktigt. Det går inte att diskutera en enda trafikgren och dess överlevnad och miljövänlighet osv., om man inte ser till vilka förutsättningar som ges för den. I dag har ni i alla partier samstämmigt sagt nej till flygbränsleskatt, trots att ni talar om fri konkurrens och trots att flyget tar över marknadsandelar i förfärande takt från järnvägen. Sven Hulterström, det vore väl bra om tågen stannade på en del stationer, så att folk kunde använda de banor och tåg som finns?

Fru talman! Viola Claesson säger att det är anmärkningsvärt, att Rolf Clarkson som representant för moderata samlingspartiet och jag som socialdemokrat kan vara överens på vissa punkter när det gäller järnvägspolitiken. Jag tror inte att vi är överens på alla punkter när det gäller järnvägspolitiken. Vad vi är överens om, och det var nog det Rolf Clarkson ville understryka, är hur vi skall hantera frågorna för att vi skall få ett riktigt underlag för våra beslut. På t.ex. en punkt skiljer vi oss ganska tydligt, nämligen att när dessa frågor behandlades i våras ville Rolf Clarkson och hans parti inte alls anslå de belopp som transportrådet nu har till sitt förfogande för att gå in och av regionalpolitiska skäl köpa olönsam järnvägstrafik av SJ. På den punkten tycker Rolf Clarkson att riksdagen slösar bort alldeles för mycket pengar. Jag är inte beredd att gå Rolf Clarkson till mötes på den punkten. Det är konstigt att Viola Claesson tydligen inte alls var medveten om att ett sådant belopp anslogs. Det är det beloppet som nu skall diskuteras. SJ har alltså inte föreslagit att man skall lägga ner ett antal linjer, utan SJ har talat om att man kör med förlust på ett antal linjer, och SJ undrar nu om staten via — Prot. 1988/89:30 riksdagen är beredd att betala för trafiken på dessa linjer och i så fall hur 23 november 1988 mycket. Det kan vi naturligtvis alltid diskutera. Jag tycker att viskallgranska TJ oo varje sådan utgift mycket noga och se vad vi får för den och om den verkligen har t.ex. en miljöpolitisk eller trafikpolitisk betydelse. Det är det som är det viktiga.

Naturligtvis skulle jag satsa pengarna där de ur både personoch godstrafiksynpunkt stora trafikströmmarna går. Sedan skulle jag hitta andra lösningar för att få en bra trafiksituation där järnvägen inte har särskilt goda förutsättningar att klara sig. Även om pengarna fanns — vilket de inte gör, och Viola Claesson behöver inte bekymra sig för att skaffa fram dem — skulle jag inte använda dem på det sätt som Viola Claesson rekommenderar. Låt mig i det sammanhanget säga, och det gäller även Anna Wohlin-Andersson, att det går naturligtvis bra att ställa sådana krav. Det är ju ni i centerpartiet och vpk och miljöpartiet som har de mest långtgående kraven när det gäller att satsa på järnvägen. Jag har ingen anledning att polemisera mot detta. Men pengarna skall fram! En av de åtgärder vi i regeringen vidtog i våras, inte bara för järnvägens del utan också för att klara uppgifter i vägsystemet, var att höja bensinskatten med 25 öre. Var fanns Anna Wohlin-Andersson då? Jag vet att Anna Wohlin-Andersson inte har tillfälle att replikera, men hon kan fundera till nästa gång frågan kommer upp. Inte heller var det så lätt att få vpk:s grupp att ställa upp på detta. Det var förfärligt många diskussioner under flera månaders tid. Jag tycker att vi skall hålla miljöpartiet räkning för att det säger rent ut, även om det säkert inte är populärt i alla kretsar, att bensinskatten skall höjas kraftigt så att man få resurser till en mer miljövänlig trafikpolitik. Jag är medveten om, inte minst efter vårens förhandlingar, att det finns gränser för hur långt man kan komma i det avseendet. Men jag delar Roy Ottossons uppfattning att om man på kort sikt vill åstadkomma en dämpning av trafiken är ekonomin förmodligen den väsentligaste punkten. Då oljepriserna på 70-talet höjdes dämpades trafiktillväxten, och priserna var förmodligen effektiva i det avseendet. Men de har så många andra konsekvenser, som också belystes i vårens debatt. Vi har därför i regeringen inte ansett att vi har kunnat ställa upp på miljöpartiets krav i de avseendena. Men det är okej att man står för sina förslag i det stycket. Det har dessutom ställts frågor om bl.a. hastigheterna och trafiktillväxten. Jag skall försöka svara på några av frågorna. När det gäller trafiktillväxten kan man naturligtvis tycka att det är underligt att den tillåts öka så mycket som har redovisats, dvs. med 5—6 96 om året. Jag tycker att vi skall ha som utgångspunkt att det bör ske en dämpning. Vi bör vidta åtgärder för att det skall ske en dämpning av biltrafikens tillväxt. Det kan vi vara överens om. Men jag tycker också att det är viktigt att vi funderar över varför biltrafiken växer. Det finns inte bara negativa orsaker. 33 En orsak har redan påpekats i debatten, nämligen att vi har en allmän ökning av den ekonomiska aktiviteten. Det för också med sig en ökad trafik, för trafiken är inte en isolerad företeelse, som skiljer sig från samhället i övrigt. Men det finns också andra orsaker. Många tycker t.ex. att det är bra att människor skall kunna bo i en barnvänlig miljö. Det är inte så länge sedan vi formligen hade en Gröna vågen-kampanj i vårt samhälle. Man ville alltså bo i en villa i en förort i stället för i tätare bebyggelse i flerfamiljshus. En konsekvens av detta blir då ofta ökad biltrafik. Vi tycker att det är riktigt att kvinnor skall kunna yrkesarbeta. Det är närmast en självklarhet i Sverige, även om det inte är det i många andra länder. Det råder inget tvivel om att denna strävan medför extra arbetsresor. Vi tycker att det är bra att fler pensionärer har en tryggad ekonomi. Men en konsekvens av det blir naturligtvis att fler pensionärer har bil och att de utnyttjar bilen och rör på sig. Jag ville bara peka på dessa punkter, eftersom jag tycker att det är viktigt att säga att allt blir inte negativt som en följd av trafikökningen. Men det är de negativa effekterna som vi vill ta bort. En sådan negativ effekt uppkommer, som Lars Ernestam påpekade, av höga hastigheter. Det är flera som har frågat vad vi i regeringen är beredda att göra för att dämpa hastigheterna. Vissa åtgärder har redan vidtagits. Jag tror inte att så många bilister har upptäckt att vid grova hastighetsöverträdelser riskerar bilisten att på ett mera märkbart sätt än för ett par år sedan att mista körkortet. Det håller på att utvecklas teknik för automatisk hastighetsövervakning, och man hoppas att man skall kunna prova denna teknik på några vägavsnitt i Sverige nästa sommar. Det finns nu en förbättrad hastighetsövervakning från polisens sida. Och vi har förslag liggande, som vi dock ännu inte har hunnit ta ställning till, om ytterligare åtgärder när det gäller körkortsindragningar osv. vid hastighetsöverträdelser, åtgärder som bör verka i riktning mot att hastigheterna dämpas — och naturligtvis att antalet hastighetsöverträdelser minskar. Detta är alltså några av de åtgärder som vi arbetar med och som vi tycker är viktiga. Här har ställts många frågor och många förslag. Jag kan inte kommentera dem alla. Vad jag kan säga är att när vi gjorde översynen av trafikpolitiken för ett år sedan, så var vår avsikt att detta arbete skulle ske under mycket stor öppenhet. Vi var angelägna om att så många intressenter som möjligt skulle delta. Vi hade kontakter med olika branschorganisationer, med fackliga organisationer, med intresseorganisationer, med miljögrupper inte minst, med kommuner och landsting osv., och även med representanter för alla riksdagspartier. Jag vill gärna sluta den här debatten med att säga att jag hoppas att det arbetssättet och den modellen också skall kunna användas i framtiden. Vi må vara oense om enskildheter. Men det är mycket viktigt att vi kan föra en öppen och bra — och framför allt konstruktiv — diskussion om de trafikpolitiska frågorna, och nu kanske alldeles särskilt om trafikens miljöeffekter. Jag välkomnar en sådan diskussion. Vi får när det gäller de konkreta förslagen återkomma, senast i samband med vårens riksdagsbehandling.